Fru talman! Vi kristdemokrater har inte någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, så vi får här i kammaren deklarera våra uppfattningar. Vad gäller det här betänkandet, fru talman, har jag inget yrkande, trots att vi har väckt ett par motioner. Utskottet har ju nu skrivit om dessa motioner på ett hyggligt och bra sätt, och jag nöjer mig med det vad gäller betänkandet. Men, fru talman, jag kommer att vidta en annan åtgärd vad gäller frågan om fastställande av gränsvärden för radon i dricksvatten, vilket en av motionerna gäller. Jag kommer i dag att av konstitutionsutskottet begära att de socialdemokratiska jordbruksministrarna granskas för hanteringen av frågan om fastställande av gränsvärde för radon i dricksvatten. Under snart två års tid har dessa ministrar utlovat att gränsvärdet snart skall fastställas. "Snart" är ju ett relativt begrepp, men samma sak kan inte upprepas alltför många gånger, och nu handlar det om en tid av två år. Den 31 mars 1995 ställde jag en interpellation till dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg om fastställande av gränsvärde. I sitt svar och i debatten i riksdagen anförde ministern att förslag från Livsmedelsverket skall presenteras för regeringen i juni - detta var alltså 1995 - varefter regeringen skulle fatta beslut. I debatten anfördes vidare från regeringssidan att man jobbade skyndsamt med frågan, och ministern hade goda förhoppningar om att man skulle kunna fastställa ett gränsvärde vid den utsatta tiden. Den 24 januari 1996 ställde jag en ny fråga till jordbruksministern om gränsvärdet, och i efterföljande debatt anförde ministern att ärendet bereddes skyndsamt inom Regeringskansliet och att regeringen avsåg att före utgången av mars månad - alltså, fru talman, 1996 - ta ställning till förslaget. Tiden går. Den 7 juni 1996 ställde jag en ny fråga till den nuvarande jordbruksministern, Annika Åhnberg, och i sitt skriftliga svar anförde ministern att ärendet bereddes inom Regeringskansliet med målsättning att beslut skulle fattas inom kort. Fru talman! Efter att på det här sättet ha försökt använda riksdagens kontrollinstrument, dvs. det frågeinstitut som finns, så långt möjligt, förberedde jag i nästa skede en motion i det här ärendet till allmänna motionstiden hösten 1996. I förberedelsearbetet engagerades riksdagens utredningstjänst, som i en PM den 27 september skrev att det enligt uppgift från Jordbruksdepartementet ansågs troligt att ett beslut skulle komma under hösten. Detta var alltså 1996. Men, fru talman, eftersom jag vid det här laget var rätt luttrad vad gäller besked från Jordbruksdepartementet i den här frågan skrev jag ändå en motion med krav om att gränsvärde skall fastställas. Och i dag, den 12 mars 1997, debatteras så betänkandet med detta ärende i Sveriges riksdag. Jordbruksutskottet skriver i sitt betänkande att man förutsätter att arbetet fortskrider med största möjliga skyndsamhet, och det är ju i och för sig bra. Man kan alltid hoppas att regeringen skall fatta beslut i den här frågan. Men oavsett det är hela denna långa process, snart två år, oacceptabel. Jag anser att jordbruksministrarna i denna fråga visat allvarlig försumlighet och vilselett mig som parlamentariker genom att ständigt hävda att beslut skall fattas inom kort. Frågans karaktär är ju också av mycket allvarlig art. För länge sedan klargjordes att de barn som i dag andas in radonluft och dricker radonhaltigt vatten kan få betala ett fruktansvärt högt pris för detta om 20 eller 30 år. Det är alltså frågan om en allvarlig hälsofara. Att regeringen då långhalar ett sådant här ärende och med öppna ögon fortsätter utsätta barn för denna hälsofara utan att fastställa gränsvärden för radon i dricksvatten är enligt min mening oacceptabelt. Livsmedelsverket har för länge sedan lämnat sina förslag, men regeringen har inte förmått samla sig till beslut. Jag hoppas att regeringen nu, som utskottet skriver, skall se till att arbetet fortskrider med största möjliga skyndsamhet och att beslut kommer till stånd. Det vore intressant om utskottets representant, Michael Hagberg, har något besked att ge om när ett sådant här beslut kan väntas. Allra sist vill jag, fru talman, säga att jag hyser sympati för det särskilda yttrande som Centerpartiet har i betänkandet och som berör märkning av genetiskt modifierade livsmedel. Där har ju vi kristdemokrater också motionskrav. Problemet är att eftersom vi inte sitter med i utskottet kan vi inte markera vår hållning där. På det här sättet har vi gjort det i alla fall.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på motionerna. Varför gör jag det i inledningen av mitt anförande då? Jo, jag tycker att regeringen på dessa områden har tagit initiativ som vi i utskottet anser vara till fyllest. Sedan skall vi också komma ihåg att flera av de frågor som diskuteras i dag och som kommer att fortsättningsvis diskuteras är underställda det regelverk som vi har att ta hänsyn till i och med att vi numera är medlemmar i EU. Det här betänkandet tar upp frågor som för oss konsumenter - både i vårt land och i resten av världen - är väldigt viktiga. Man ser att medvetenheten bland konsumenterna ökar. Vi vill veta vad vi äter och vad vi dricker. Det är väldigt viktigt att vi lyssnar och driver på utvecklingen, både som politiker och som konsumenter, så att vi kan nå ett ännu mera ekologiskt hållbart system för både produktion och förädling. Vi har kommit långt när det gäller produktion i god miljö, och vi måste på ett aktivare sätt lära oss att ännu mera förädla de produkter som vi producerar i vårt land. Det finns många konkurrensfördelar i Sverige som vi kan ta med oss när vi skall exportera livsmedelsprodukter till de medvetna konsumenterna, som blir fler och fler i resten av världen och kanske i första hand nu EU. Vi diskuterar i dag märkning av livsmedel, novel foods, functional foods, importkontroll, globala livsmedelsfrågor m.m. Det är här mycket engelska uttryck, men novel foods är nya typer av livsmedel och functional foods är livsmedel som upplevs ligga i gränslandet mellan livsmedel och mediciner. Detta är svårt för oss, eftersom det är en ny situation för oss att ha all direkt information och kunskap kring. Märkning av livsmedel är en fråga som har debatterats mycket, både i vårt land och i övriga EU. Det är bra. De regler som gäller för vårt medlemskap i EU och för alla EU-länder innebär att vi inte kan införa egna nationella regler, som flera motionärer vill. Men det innebär att vi som medlemmar i EU kan använda vår situation i EU som ett verktyg, ett vasst slipat verktyg, för att se till att vi i märkningsfrågorna kan få bättre information om vad produkter på olika nivåer innehåller. Vi vet att den nuvarande regeringen driver denna fråga på ett bra sätt. Vi vet också att regeringen har fått gehör för frågan om märkning när det gäller ursprung, ras och uppfödningsförhållanden och för att märkning skall vara obligatorisk för nötkött. Det berömda s.k. kopasset är ju ett led i detta. Svenska livsmedel håller en mycket hög kvalitet tack vare höga krav på odlingsmetoder och god djurhållning och tack vare en livsmedelsindustri som har god etik. Detta kommer att ge konkurrensfördelar, som jag nyligen nämnde. Den goda etiken och miljön kommer att tas emot med öppen famn av konsumenter i vårt land och i övriga EU. Vi har sett tendenser till detta redan. De nya livsmedlen, novel foods, är på utvecklingsstadiet. Vår regering har i EU-sammanhang inte tyckt att märkningen av dessa livsmedel har varit tillräcklig. Europaparlamentet har därför tillsatt en kommitté där man ansöker med god dokumentation om vad livsmedlet innehåller. Innehåller det genetiskt modifierade organismer skall det anges. Så har vi functional foods, alltså mat som gränsar till medicin. Här dyker det upp väldigt komplicerade frågor om var gränsen mellan mat och medicin går. Regeringen genomförde en hearing för någon vecka sedan där livsmedelsproducenter, konsumentorganisationer, fackliga organisationer och andra var med och diskuterade detta. Producenterna och näringen har, i ganska brett samförstånd, kommit överens om att genomföra ett första steg, ett s.k. egenåtgärdsprogram. Det gäller alltså att man med stor ödmjukhet tillsammans skall diskutera utvecklingen på livsmedelsområdet inom den här sektorn. Det kändes i luften att man var på rätt väg i diskussionerna om functional foods. I utskottet har vi också diskuterat detta, och vi är inte heller helt klara över var balansgången går mellan medicin och mat. Därför har vi sagt att vi skall göra en liknande hearing, dit vi skall bjuda in organisationer och andra som har uppfattningar om den här verksamheten. Det skall vi göra så fort som möjligt. Där skall vi kunna skaffa oss kunskaper, såväl politiker som konsumenter och producenter. Vi skall se till att driva opinion i den här frågan, så att det klargörs vad som gäller för framtiden. När det gäller importkontrollen har vi redan i medlemsförhandlingarna fått garantier för att färskt kött, levande nötkreatur, svin och visst fjäderfä som förs in i landet skall vara fria från salmonella. Livsmedelsverket har anledning att följa den här frågan, och man gör det också. Livsmedelsverket har varit hos oss i utskottet och redovisat delar av detta och kommer att slutredovisa hela uppföljningen i oktober i år. Då skall vi ha det som ett underlag för att diskutera salmonellafrågan i framtiden. Några talare har tagit upp en diskussion om den globala livsmedelsförsörjningen. Det finns även internationella organisationer som vi har att samarbeta med och i, där vi också kan vara med och påverka utvecklingen. Det har gått bra för oss i den delen. Vi har fått gehör för den miljöhänsyn och den inriktning som vi vill ha på det hela. Vi tycker att det är viktigt att jobba för att även de här frågorna lyfts fram, med den internationella solidariteten i spetsen, från oss i de länder som är rika. I vårt land är vi t.ex. väldigt rika på vatten. Vatten är det största och viktigaste livsmedlet i hela världen, både för att få grödor att växa och för att tillverka produkter. Vi måste också kunna dricka rent och fint vatten. Det är oerhört viktigt att vi med den forskning som vi har på vattenområdet och de erfarenheter vi har där tar med oss våra kunskaper och delar med oss av dem. Vi har också kommit långt med ekologiskt odlade produkter. Vi har kommit långt med att ta stor miljöhänsyn när vi framställer produkter. Även detta finns det stor anledning för oss i vårt land att föra med oss i internationella forum. Det finns partier som inte tyckte att det var hundraprocentigt bra att Sverige gick med i EU. Men när man kan använda EU som ett slipat verktyg om man vill driva frågor som ett parti eller flera partier kan tyckas vara intresserade av, skall man med kraft utnyttja situationen. Jag tycker avslutningsvis att den nuvarande jordbruksministern verkligen har sett till att med kraft driva de frågorna i EU och att vi har fått gott gehör för de erfarenheter som vi har i vårt land.

Fru talman! Michael Hagberg inledde med att säga att regeringens initiativ på de områden som betänkandet omfattar är till fyllest. Då måste jag ställa frågan till Michael Hagberg: På vilket sätt är det till fyllest i fråga om fastställande av gränsvärden för radon i dricksvatten? Det är en fråga som regeringen under nästan två års tid har sagt att man snart skall fastställa, för att sedan återigen säga att den snart skall fastställas. På vilket sätt är detta till fyllest? Jag har inte lastat utskottet eller riksdagen för hanteringen av frågan, Michael Hagberg. Det handlar om ett regeringsbeslut. Jag har ställt krav på ministrarna. Till slut skrev jag då en motion. Utskottet skriver rätt tydligt i sitt betänkande: "Utskottet har erfarit att frågan om fastställande av gränsvärden för radon i dricksvatten och ersättning för sanering av radonförorenade dricksvattenbrunnar under lång tid varit föremål för beredning i Regeringskansliet. Utskottet förutsätter att arbetet fortskrider med största möjliga skyndsamhet." Michael Hagberg kanske kan ge ett besked nu: Finns det någon ny tidpunkt, eller är det "snart" som gäller fortfarande? Vi vet ju vad det är värt. Men den första frågan är: Vad är det som är till fyllest med hanteringen av denna fråga från regeringens sida?
Fru talman! Regeringen har insett att det här är en stor fråga - möjligen större än vad t.o.m. Dan Ericsson tror. Om jag skulle vara som Dan Ericsson och i Kolmårdenskogarna skulle gräva en ny brunn till min sommarstuga, kanske jag var tvungen att utrusta mig med både slagruta och geigermätare. Vi har inte haft de kunskaper som vi nu har om radonunderstrålningen till våra brunnar. Att bara kontrollera alla brunnar som finns överallt i vårt land skulle naturligtvis innebära ett oerhört projekt, och det har regeringen naturligtvis förstått. I och med att regeringen har förstått det tar det tid att bereda frågan. Vi i utskottet har också förstått att det här är en oerhört viktig och bred fråga, som betyder mycket. Som jag sade i mitt anförande, är vattnet vårt främsta livsmedel, och det skall vara rent och fint när vi dricker det. Jag är övertygad om att Dan Ericsson från regeringen kommer att få förslag om hur frågan skall behandlas, både genom den här debatten och genom att han har anmält frågan till konstitutionsutskottet. Det kommer alltså att bli en bred debatt. Men frågan är stor - möjligen större än vad Dan Ericsson har tänkt sig.
Fru talman! Det är klart att frågan är stor. Det har vi vetat i 20 års tid, vad gäller riskerna med radonstrålningen. Ansvariga myndigheter har inte sparat någon möda när det har gällt att spåra radonet. Dess förekomst har kartlagts. Man vet hur problemen skall undanröjas. Men ändå går det väldigt trögt. Livsmedelsverket har lagt fram sina förslag till gränsvärden för länge sedan; det finns tydligt redovisat. Regeringen har då gång på gång sagt att man skall fastställa detta och har t.o.m. angett tidpunkter. Det är nu ett år sedan som regeringen senast klart angav en tidpunkt. Det är handlingskraften som inte finns hos regeringen i den här frågan. Vad jag ville skona Michael Hagberg från var att ta på sig ansvaret för det här. När han säger att regeringens hantering av detta är till fyllest tar han på sig ett riksdagsansvar för den senfärdighet som har präglat frågans hantering. Jag tycker att Michael Hagberg inte skall göra det, utan han skall också ställa sina krav på regeringen, som det står i utskottsbetänkandet. Min fråga var också om Michael Hagberg hade någon ny tidpunkt att ange, men jag förstår nu att det inte finns någon sådan. Nu handlar det om att frågan är så stor, att det nu är ett stort töcken över huvud taget. Det är nästan värre än om man säger att frågan bereds och att besked skall komma snart. Men utskottet har tydligt skrivit att regeringen nu måste arbeta med det här. Backa då inte på detta, Michael Hagberg!
Fru talman! Det gör jag naturligtvis inte. Jag yrkade ju nyss bifall till hemställan i det betänkande som vi här har att diskutera. Vi kommer naturligtvis att driva på regeringen. Men jag tycker inte att regeringen skall komma med någon halvmesyr. Det skall vara ett ordentligt genomarbetat förslag, så att vi kan fatta ett ordentligt beslut, som gäller för framtiden. Dan Ericsson har inte fått de besked som han önskat under dessa två år, men jag hoppas och vet att regeringen kommer med ett förslag, som är väl genomarbetat och väl genomtänkt och som kommer att ligga till grund för utvecklingen på det här området.
Fru talman! Jag skulle vilja ha ett tydligare svar av Han tar upp att Livsmedelsverket har inlett en omfattande undersökning och att den skall vara klar till oktober 1997. Det är bra. Men vad händer under tiden? Det är ett tag dit, och vi vet att problemen finns. Det finns mycket tydliga regler, och vi har fått undantag när det gäller att föra in kött till Sverige. Trots det kommer det tyvärr in salmonellasmittat kött. Det är inte tillfredsställande. Jag ställde frågan om man är beredd att se till att den kontroll som utförs i dag kan effektiviseras, kanske genom en ökad provtagning, för att vi skall känna en trygghet i att verkligen ha salmonellafria livsmedel. Jag skulle vilja få ett tydligare svar på den frågan: Är man beredd att effektivisera kontrollerna redan nu?
Fru talman! Marie Wilén tog upp hur vi på ett aktivt sätt skall kunna effektivisera livsmedelskontrollen. Det var bra att Marie tog upp den frågan. Hon tänker naturligtvis på att det alldeles nyligen kom in ett gäng kycklinglår som var smittade med salmonella. Det gör naturligtvis att man blir orolig för att det finns fler produkter i handeln som är smittade. Livsmedelsverket säger att inga salmonellasmittade produkter har kommit ut i handeln. Det har faktiskt t.o.m. minskat något sedan vi kom med i EU. Detta finns nämnt i betänkandet, och det berättade också Livsmedelsverket när vi hade en hearing i utskottet. Men det är inte nog med det. Vad vi nu är oroliga för är att det nu från andra länder kommer in produkter som är smittade med olika saker. Därför föreslås det att vi skall anslå 24 miljoner kronor för att kunna effektivisera kontrollen av produkter som kommer från tredje land och att de pengarna skall kunna användas lokalt på olika platser i landet. I sitt anförande tog Marie Wilén upp jordbruksministerns besked att genmanipulerade livsmedel skall märkas och ställde det mot det faktum att Livsmedelsverket vilar på hanen i detta avseende. Det är naturligtvis jordbruksministerns anslag som gäller. Det är ju det anslag som gäller även i EU. Att Livsmedelsverket på den punkten vilar på hanen kan jag inte alls förstå. Alltså gäller det som jordbruksministern har sagt. Jordbruksdepartementet har ju tillsatt en utredning som skall titta närmare på livsmedelstillsynen och se till att vi får klara riktlinjer för samarbetet mellan kommunerna och staten och även för samarbetet mellan olika kommuner. Även avgiftssystemet skall tas upp. Dessa tre saker tycker jag är offensiva förslag för att förstärka livsmedelskontrollen i vårt land.
Fru talman! Michael Hagberg hänvisar till att Livsmedelsverket säger att förekomsten av salmonella i kött inte ökar. Det uppfattar jag som en sanning med modifikation. Det är nog egentligen så att man inte har hunnit ta tillräckligt mycket prover. Det kommer mer kött från andra länder in i Sverige, och som jag har uppfattat det hinner inte kommunerna kontrollera i den omfattning som skulle behövas. Därför vet man inte riktigt hur situationen är. Jag utgår från att man verkligen jobbar med den frågan och ser till att detta blir effektivare. Det är en mycket viktig fråga. Jag tycker att det var ett bra besked som Michael Hagberg gav när det gäller märkningen, nämligen att det givetvis är jordbruksministerns besked som gäller och inte uttalanden från Livsmedelsverket som kan verka i annan riktning. Jag har sett liknande uttalanden när det gäller bestrålning av kryddor, där jag tyckte att jordbruksministern gav ett bra besked om att det bara gällde kryddor, även om jag inte vill ha bestrålning alls. Jag tycker att det är bra att få ett besked om att genmodifierade livsmedel givetvis skall märkas.
Fru talman! Det är möjligt att Marie Wilén har rätt i att stickprovskontrollerna har blivit färre. Det kan jag inte svara på. Den frågan ställdes inte direkt till Livsmedelsverket. Men det finns också regionala skillnader mellan kommuner. Det finns faktiskt i vårt land vissa kommuner som inte har lika mycket pengar i plånboken som andra. Den kommitté som jordbruksministern nu tillsätter skall titta närmare på de kommunala och regionala sambanden. Vi måste naturligtvis se till att vi har ett system som gör att man kontrollerar kycklinglår som importerats till Sala på samma sätt som om de hade kommit till Kil. Det får ju inte vara någon skillnad i tryggheten för konsumenterna i olika områden i Sverige. Kommittén, vars direktiv jag nu har fått på mitt skrivbord, kommer att kunna få se över även de sakerna. Detta kan man alltså styra med de avgifter som importörer och producenter får betala. Jag tycker att det känns som ett verktyg som vi kommer att kunna använda. Jag tror, fru talman, att även Marie Wilén när hon tittar på kommittédirektiven kommer att se det som en möjlighet. Kommittén skall inte sitta i någon långbänk, som en del andra kommittéer tydligen har gjort, utan den skall enligt vad jag kan förstå vara färdig till årsskiftet.
Fru talman! Jag skulle vilja återknyta till diskussionen om livsstilsfrågor och köttkonsumtion. Jag tycker att svaret i betänkandet är bra till hälften. Den halva som inte är bra är den som inte finns där - det som jag skulle vilja att det skulle stå där finns inte med. Det står nämligen så här: "Utskottet delar motionärernas uppfattning så till vida att globala miljöoch resursfrågor kräver allt större uppmärksamhet i livsmedelspolitiska sammanhang." Tidigare har man också nämnt att det gäller ekologiskt producerade livsmedel osv. Men sedan säger man: "Dessa frågor bör främst diskuteras inom ramen för Sveriges verksamhet i EU, FAO och övriga internationella fora." Där skulle jag vilja fråga Michael Hagberg om vi inte har ett ansvar för att göra någonting på hemmaplan också. Jag skall ta två exempel. I dag finns det bland ungdomar ett ökande intresse för att äta vegetarisk mat i skolorna. Det säger man nej till i vissa skolor. Man säger att det blir dyrare eller man kräver intyg eller krånglar till det på något annat sätt. Det tycker jag är fel. Jag kan inte förstå att det kan vara dyrare med vegetarisk mat - det handlar ju ofta om rotsaker och den typen av mat som trots allt är billig. Den andra frågan gäller den diskussion som veganerna lyfter fram. Självklart måste man ta avstånd från de terrorhandlingar som de begår. Men det som en del av veganrörelsen pekar på är att vi har ett individuellt ansvar också för hur våra livsmedel och konsumtionsmönstren i vår del av världen påverkar utvecklingen i övriga delar av världen. Där menar jag att vi har ett ansvar, inte bara som enskilda individer utan också Sverige som nation. Därför skulle jag vilja fråga varför utskottet inte har velat titta närmare också på ett svenskt ansvar i Sverige för de här frågorna.
Fru talman! Jag kommer att tänka på när jag satt i verkställande utskottet i skolstyrelsen i Katrineholm och vi skulle diskutera bespisningsverksamheten och vilken typ av mat vi skulle servera skolbarnen under kommande termin. Det var ganska enkelt att se vilket svar man skulle få om man frågade barnen - jag behöver väl inte säga att det var hamburgare, pizza, spagetti med köttfärssås och pannkakor. Frågade man lärarna var det större bredd på önskemålen om näringsintag, och pratade man med husmor fick man en tredje typ av önskemål. Det vi gjorde var att vi satte i gång med en ordentlig informationskampanj på skolan om vad kostcirkeln är och vad kostcirkeln innebär: Man kan inte äta ensidig kost, för då trillar tänderna ut till slut, för att formulera det drastiskt. På samma sätt handlar det här om huruvida vi i riksdagen skall fatta beslut om vad folk skall äta. Det är klart att vi skall vara med och styra, det är klart att vi skall vara med och påverka, det är klart att vi skall vara med och uppmuntra, och den uppmuntran går ut på att vi opinionsbildar. Jag kan inte se att vi här kan lagstifta om vad folk skall äta, för att formulera det drastiskt igen; jag vill egentligen inte vara drastisk, för man skall vara ödmjuk när det gäller livsmedelsfrågor. Vi måste se till att det skapas förutsättningar för att folk skall bli informerade; vi måste bedriva en opinionsbildning om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är näringsriktigt och inte näringsriktigt. Det måste vara vår uppgift. Därför är det svårt. På det här området om något är det marknaden som styr. Men vi måste styra marknaden genom opinionsbildning. Då kan vi nå framgång.
Fru talman! Michael Hagberg och jag är överens. Vi kan inte lagstifta om vad folk skall äta. Däremot har vi ett ansvar just när det gäller information, som Michael Hagberg själv var inne på. Vi skall informera om matens näringsinnehåll, men också om det globala ansvar som vi behöver ta. Jag tycker att det är att smita ifrån ansvaret att säga att vi bara skall driva frågorna i internationella sammanhang. Det är därför jag har velat lyfta fram frågan. Jag tror att vi behöver föra denna diskussion i Sverige. Vi behöver diskutera vilket vårt miljöutrymme är, vilken rätt vi har och på vilken nivå vi skulle behöva äta för att livsmedlen skall fördelas rättvist över jorden. Sådana siffror och sådana mått är viktiga att ta fram, men inte för att tvinga folk eller ge folk dåligt samvete. Jag är fullt medveten om att folk kommer att äta både det ena och det andra oavsett vilka lagar vi stiftar. Det tycker jag att folk skall göra. Det handlar om att starta en informationskampanj och inleda en diskussion om ett mycket större uppdrag som vi har, nämligen att se till att fördelningen över jorden blir rättvisare. Det kan vi inte bara överlämna till FAO
Fru talman! Det är faktiskt så. Men det är bättre att vi driver det internationella solidaritetsarbetet på livsmedelsområdet genom Europasamarbetet och FAO och andra internationella institutioner. Det är bättre än att jag framför mina åsikter i Köpenhamn eller Rom. Det är bättre att jag använder mig av de verktyg jag har i de demokratiskt tillsatta organisationerna. När det gäller opininionsbildning i Sverige har Maggi Mikaelsson, fru talman och jag ett gemensamt ansvar för att informera så att barn och ungdomar, folk och gemene man äter och stoppar i sig så näringsrik kost som möjligt. Det är faktiskt viktigt. Det är två saker. Opinionsbildning sker lokalt för att det växande släktet i Sverige skall äta näringsriktig kost. Vi bedriver internationellt solidaritetsarbete genom de organisationer vi arbetar i.
Fru talman! Med anledning av min motion, som handlar om omestrade fetter, skulle jag vilja ställa några små frågor till Michael Hagberg. Ser inte Michael Hagberg faran med att dölja processer och manipulationer vid tillverkning av livsmedel? Det är precis vad som sker när det gäller omestringen. Hur fungerar egentligen redlighets och försiktighetsprinciperna när vi är fjättrade till EG:s rättsregler? Har inte konsumenten rätt att få veta hur livsmedlet framställts och vad det innehåller? Så sent som den 1 oktober 1996 uttalade sig Åke Bruce, Livsmedelsverket, i radion. Han sade bl.a. att barn under ett år inte bör äta omestrade fetter. Hur menar Michael Hagberg att konsumenten skall kunna välja när det inte finns innehållsdeklarationer? Michael Hagberg nämnde också EU som ett vasst verktyg för att driva märkningsfrågor, men hur går det ihop med detta?
Fru talman! Per Lager nämner mitt namn vid flera tillfällen. Per Lager har skrivit en motion som betyder mycket i debatten, naturligtvis. Miljöpartiet driver sin spetsfråga om de omestrade fetterna på ett område i hela livsmedelssammanhanget. Är produkten genmanipulerad skall det faktiskt framgå; då skall produkten märkas. Är den inte märkt följer inte producenten de regler som gäller. Vad det än må vara skall produkten märkas om den genmanipulerats. Huruvida omestring innebär genmanipulation vet jag inte. Jag har ingen kunskap. Jag vet inte allting. Men det vet Per Lager. Om han kan tala om för mig här i kammaren att denna typ av fetter är genmanipulerade skall vi också försöka se till att det syns på förpackningen. EU är ett vasst verktyg vad gäller alla frågor utom just frågan om fetterna, tydligen.
Fru talman! Om Michael Hagberg hade läst motionen hade han förstått att omestring innebär att fettsyrorna byter plats. Det är inte genmanipulering. Det är en helt annan sak. Det är dessvärre kanske lika allvarligt, eftersom vi inte känner till hälsoeffekterna. Det är det som är poängen. Försiktighetsprincipen säger att vi inte skall införa nya ämnen när vi inte vet vad de innehåller. Detta är oerhört viktigt. Själva omestringsprocessen kan nu florera utan att vi på något sätt kan hindra den. Det är ett krav, tycker jag, att konsumenterna får veta om det har skett omestring. Man måste kunna välja bort sådana produkter, helt enkelt, speciellt eftersom det har kommit allvarliga uttalanden från Eftersom EG-rättsreglerna gäller i Sverige kan vi inte gå före. Detta är ett av de eländen som är förknippade med EU; vi kan inte gå före. Vi kan inte utveckla vår kunskap och vara mer försiktiga. Vi kan ändå kräva av Livsmedelsverket att man går ut och ger råd till livsmedelsindustrin. Det är den vägen vi kan gå. Det är det jag menar med reservationen. Skall vi göra något skall vi kräva att Livsmedelsverket går ut och ger råd. Vi skall också kräva att Sverige gör en kraftfull insats i EU, just för att få en förändring till stånd på detta område.
Fru talman! Per Lagers omestrade fetter var alltså inte genmanipulerade. Jag hade läst motionen. Inför denna debatt förstod jag att vi skulle diskutera märkning väldigt mycket. Jag gick och frågade personalen på Konsum i Katrineholm om hur de tyckte att märkningen fungerade. De sade till mig att det är ett oerhört komplicerat system. De hade fått beställa hem en bok. Trots att de är fackmän och jobbar med dessa saker klarar de inte av hela registret av märkningar. De måste ha uppslagsboken så att de kan svara på konsumenternas berättigade frågor. När det gäller frågan om omestringen, som Miljöpartiet för fram som sin livsmedelsprofil, vill jag i all ödmjukhet säga att jag inte kan svara på om omestring är farlig eller inte för konsumenterna. Livsmedelsverket har sagt att det finns faror. Jag kommer att ta upp frågan med dem. Är det så skall vi naturligtvis se till att vi blir informerade. Även den delen kommer att kunna finnas med i den uppslagsbok som vi behöver ha i våra handelshus i framtiden.

Fru talman! Utskottet behandlar i det här betänkandet 18 motioner från allmänna motionstiden. Majoriteten avslår alla motionerna. Det är dock bra och också nödvändigt att vi återkommande diskuterar frioch rättigheterna i Sverige. Vi är alla överens om att vi skall ha demokrati, och det anses numera också allmänt att grundläggande fri och rättigheter skall skyddas i grundlagen. Men politiken i Sverige har under större delen av 1900-talet mest varit inriktad på den offentliga makten som skydd för medborgaren, dvs. medborgarnas rätt till arbete och till skydd mot lekamlig nöd, och deras rätt till bostad och till utbildning. När det gäller fri och rättigheternas ställning i grundlagen enligt den liberala traditionen från upplysningstiden, har partierna varit starkt splittrade. Trots erfarenheterna från mellankrigstidens totalitära stater och kriget, och trots en omfattande debatt under 30 och 40-talen om skydd för medborgerliga fri och rättigheter i grundlagen, dröjde det till 1970-talet innan vi fick en rättighetskatalog i grundlagen. Visserligen hade vi sedan gammalt en reglering av tryckfriheten, men det var i stort sett allt. Rättighetskatalogens införande i grundlagen var politiskt kontroversiellt. Vi som ville säkerställa frioch rättigheterna i grundlagen fick ägna oss åt kompromissande för att över huvud taget få principen om grundlagsskyddade fri och rättigheter accepterad. Frågan var, som sagt, mycket kontroversiell, och de främsta bromsarna var Socialdemokraterna, ofta påhejade av Centerpartiet. Socialdemokraterna tövade även när det blev fråga om inkorporering av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i svensk grundlag. Per Ahlmark har nyligen kommit ut med en bok med titeln Det öppna såret. Han har gått igenom forskningen om demokratins och frihetens betydelse för fred och respekt för mänskliga rättigheter. Hans redovisning är sensationell. Forskningen visar att demokratier inte går i krig med varandra och att demokratier inte mördar sin egen befolkning. Dödande i krig har under 1900-talet skördat 40 miljoner människors liv. Dock har ingen demokrati under 1900-talet gått i krig med en annan demokrati. Mord i vad som kallas democide har drabbat omkring 170 miljoner människor. Democide är summan av massmord, folkmord och politiskt dödande. Folkmord och massmord är alltså fyra gånger större än det militära dödandet under vårt århundrade. Vad gäller dessa 170 miljoner människor har icke-demokratiska regimer stått för 98-99 % av mördandet. Rudolph J. Rummel, en av de forskare som Ahlmark hänvisar till, säger: Vår tids democide är ogripbart genom sin storlek. De politiska slutsatser vi bör dra är desto lättare att begripa: Diktaturerna skall motverkas. Demokratin måste skyddas, stödjas och utvidgas. Bara i frihet och genom frihet kan civilisationen räddas. Den diskussion som fördes i Sverige under 60 och 70-talen om utvecklingen i världen var fullständigt förödande, och det var många som syndade. På fullt allvar diskuterades om välståndsutvecklingen inte skulle gå snabbare om man under en övergångsperiod accepterade diktatur och om inte effektiviteten i utvecklingen skulle hämmas, om man omedelbart gick över till frihet och demokrati i de nya staterna. Nu vet vi att förutsättningen för välståndet och människors välbefinnande är demokrati och frihet. Vi har siffror på det. Det är skamligt att vi först på senare år har fått acceptera att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter skall vara ett villkor i biståndet till utvecklingsländerna. Ibland har vi liberaler anklagats för att vi överbetonar värdet av formella fri och rättighetsregler. Vi anklagas för att vara formalistiska vid hävdandet av tydliga och klara regler. En del kanske inte förstod den chock som drabbade oss när Göran Persson i Peking hyllade en politisk stabilitet som trampar mänskliga fri och rättigheter i smutsen. Det är nu bevisat att respekt för mänskliga fri och rättigheter i en demokrati leder just till politisk stabilitet och utveckling. De är i själva verket en förutsättning härför. Därför blir hävdandet av demokratiska fri och rättigheter en hörnsten i det politiska arbetet både här hemma och internationellt. Så, fru talman, går jag över till de konkreta förslagen i betänkandet. Vi behandlar bl.a. en motion från allmänna motionstiden i januari 1995. Den bordlades vid förra årets motionsbehandling för att utskottet ordentligt skulle kunna fördjupa sig i problematiken. Den handlar om slakttraditioner som har nära anknytning till religionsutövning. En del hävdar att slaktmetoder enbart är en fråga om djurskydd och att de över huvud taget inte har med religionsfrihet att skaffa. Med all respekt för många människors engagemang i de här frågorna vill jag dock säga att ett sådant synsätt faktiskt är att stoppa huvudet i sanden. Det faktum att vissa grupper hävdar att slaktmetoder för dem är en viktig religionsfrihetsfråga gör att konflikten existerar och att den måste behandlas. Vi politiker tvingas att hantera många frågor som rymmer konflikter mellan olika angelägna mål. Det får inte hindra oss ifrån att hantera frågorna. Senast i morse debatterades här i kammaren en sådan fråga. Sverige har en mycket stark lagstiftning till skydd för djuren. Djurskyddet har också en stark folklig förankring, och med rätta skall vi vara stolta över det. Som jag tidigare sagt har förankringen för mänskliga fri och rättigheter i grundlagen varit politiskt kontroversiell. Det har inte varit en självklarhet att t.ex. religionsfriheten haft ett starkt skydd. Så sent som under detta årtionde fanns t.ex. undantag i religionsfriheten även för oss ursprungliga svenskar. Utskottet har enats om hur frågan om slaktmetoder och religionsfriheten skall hanteras, och jag är glad över den enigheten. Vad vi enats om är just hanteringsordningen, och det är nog så viktigt. Vi tar alltså inte ställning i själva sakfrågan. Jordbruksverkets rapporter från 1992 är ännu inte slutbehandlade i regeringen, och vi anser att när regeringen nu fortsätter att bereda frågan måste det vara en allsidig beredning.

Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri och rättigheter. Vi anser i utskottet att regeringen bör undersöka vilka förpliktelser Europakonventionen och andra internationella konventioner ålägger oss. Dessutom bör en genomgång göras av jämförelser med erfarenheter ifrån andra länder. Den här frågan kräver en lika seriös behandling som vi förväntar oss av behandling av alla andra frågor i regeringen och här i riksdagen. Samtidigt som vi i vårt land får en alltmer öppen attityd när det gäller de homosexuella, lagstiftningen skärps till skydd för de homosexuella och deras rättigheter utvidgas, ser vi en otäck utveckling med allt råare angrepp på de homosexuella. Den här utvecklingen är oacceptabel, och Folkpartiet föreslår i nästa betänkande, som vi skall behandla senare, att regeringen måtte överväga att utsträcka brottet hets mot folkgrupp till att omfatta också homosexuella. Håkan Holmberg kommer att utförligt i nästa ärende redovisa vår uppfattning. Några motioner i det betänkande som vi nu diskuterar tar upp frågan om grundlagsreglering av ett förbud mot diskriminering av homosexuella. I de motioner som ligger till grund för de här kraven talas det nästan enbart om skydd mot övergrepp mot homosexuella. Det bästa sättet att komma åt detta är sannolikt att införa ett förbud mot hets mot homosexuella. Ett sådant förbud riktar sig till alla medborgare. En diskrimineringsregel i rättighetskatalogen i 2 kap. regeringsformen riktar sig till normgivaren, dvs. i första hand riksdagen. Bl.a. av det skälet avstyrker utskottet de motioner där det önskas ett diskrimineringsförbud. Det torde vara mer effektivt med en reglering av hets mot homosexuella. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom reservation nr 4 som Folkpartiet har anslutit sig till, men jag avstår i dag från att yrka bifall till den.

Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att jag uppskattade mycket de inledande orden från Birgit Friggebo. Jag tror inte att man ett ögonblick skall underskatta de formella friheternas betydelse. Jag har, om inte förr så i alla fall under senare tid, lärt mig förstå vilken stor roll de verkligen kan spela. Som ordförande i Europarådets parlamentariska församlings utskott för juridiska frågor och mänskliga rättigheter har jag anledning att resa runt. Jag ser, inte minst i de tidigare kommunistiska, Central och östeuropeiska länderna, vilken roll som de formella friheterna ändå spelar. På detta kan man häkta upp sina anklagelser mot en regim som i vissa fall är bristfällig när det gäller att slå vakt om fri och rättigheterna. Om jag får göra en liten parentes, vill jag säga att jag tycker att man har lyckats långt mycket bättre i det tidigare Central och Östeuropa än vad jag hade vågat hoppas. Låt oss tro att det bakslag vi nu ser i Albanien är en tillfällighet och att det trots allt skall gå att ordna upp förhållandena där. Fru talman! Jag har ingen möjlighet att gå in på alla olika reservationerna eller motionerna som finns med i betänkandet. Det kan inte heller vara meningen. Jag vill koncentrera mig på den partimotion som har väckts av Moderata samlingspartiet om förstärkt skydd för äganderätten och klargörande av beskattningsmaktens gränser. Jag kan redan nu yrka bifall till reservation 5. Det är en rätt allmänt omfattad åsikt att den enskilda äganderätten är en av de allra främsta drivkrafterna i samhällsutvecklingen och att det är en förutsättning för demokrati. Äganderätten som sådan är också en förutsättning för människors personliga utveckling. Just i äganderätten ligger en spridning av såväl makt som ansvar och beslutsfattande. Man kan säga att den är en av grunderna för all välfärd. Den främjar det marknadsekonomiska systemet, som i sin tur är av så grundläggande betydelse för oss. Jag sade att alla är beredda att skriva under detta. Jag kanske skulle ha sagt nästan alla. Naturligtvis finner vi bland motionerna och reservationerna att Vänsterpartiet har en annan uppfattning. Jag tycker mig nästan kunna urskilja en återgång till det kommunistiska förflutna i angreppen på äganderätten som förekommer från Vänsterpartiets sida. Det är inte så ofta vi ser sådana tendenser så klart som i det här fallet. Naturligtvis är det i ett samhälle nödvändigt att sätta gränser för äganderätten. Men skyddet för äganderätten är, enligt den uppfattning som vi moderater företräder, alltför svagt i vår författning. Med bara en rösts övervikt kan beslut fattas om omfattande skattehöjningar och därmed också om inskränkningar i äganderätten. Vi menar att det är nödvändigt att man i regeringsformen slår fast att äganderätten i princip är orubblig. Inskränkningar kan tolereras endast i tydligt angivna fall och med full ersättning till den enskilde som drabbas. Vi måste på detta område, liksom på alla andra områden inom politiken, ha fasta och klara spelregler. Skyddet för äganderätten är i princip gammalt i vårt land. Vi kan gå tillbaka till medeltiden, och vi kan gå tillbaka till Magnus Erikssons landslag. Praktiskt taget ordagrant kom sedan motsvarande fri och rättighetsförklaring med i § 16 i 1809 års regeringsform. Låt vara att den i det moderna samhället som utvecklades inte hade den tyngd som den i och för sig borde ha haft. Däremot har vi kunnat se, precis som Birgit Friggebo pekade på, hur i 1974 års regeringsform fri och rättigheterna var sparsamt företrädda. Men sedan har en utveckling ägt rum successivt. Den senaste ändringen i fråga om äganderätten ägde rum så sent som 1994. Det var då frågan om en viss förstärkning av skyddet. Det var efter ett utredningsarbete inom Fri och rättighetskommittén - som jag hade förmånen att få delta i - som det lades fram förslag om vissa förbättringar. Men när det gällde beskattningsmaktens gränser lyckades inte Fri och rättighetskommittén särskilt bra. Det berodde bl.a. på att vid närmare studier av problemen, framkom det hur oändligt komplicerade de i själva verket är. Vi studerade bl.a. den tyska lagstiftningen. Men vi blev inte så mycket klokare efter studierna. Men framför allt var det tiden som inte räckte till. Det hade behövts åtskilligt mycket mera tid för att klara ut problemen. Precis som Birgit Friggebo också påpekade, har nu Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna inkorporerats med den svenska lagstiftningen. Det ingick också i Fri och rättighetskommitténs arbete att förbereda detta. Europakonventionen hade naturligtvis giltighet i Sverige tidigare. Men den kunde inte direkt åberopas i domstolarna. I själva verket var det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen som egentligen utgjorde en stor del av grunden till skydd för äganderätten. Det talas där om att varje fysisk och juridisk person har rätt till respekt för sin egendom. Inskränkningar får bara ske om det är ordentligt kodifierat i lagen eller i enlighet med folkrättens allmänna grundsatser. Det ofullbordade arbetet - det är fortfarande ofullbordat - med att skydda och stärka äganderätten och klargöra beskattningsmaktens gränser måste gå vidare. För ett år sedan förde vi moderater fram ett likartat krav. Men då hette det att vi skulle avvakta den pågående översynen av plan och bygglagen. Den översynen blev klar i november 1996. Där finns också förslag om förbättrade ersättningsmöjligheter. Min fråga blir naturligtvis: När kan vi våga hoppas på att det läggs fram en proposition? En annan fråga i nära samband med äganderätten och en av de viktiga fri och rättigheterna, är naturligtvis det krav på en generell integritetslagstiftning som har förts fram av Bengt Harding Olson i en motion. Datalagskommittén har haft alltför snäva direktiv, och det är givet att utvecklingen på området inte är tillfredsställande. En av våra kvällstidningar, den näst största numera, har i dag förkunnat att man skall ha en artikelserie där man vill påvisa hur dålig den personliga integriteten är och hur man i dessa register vet mera om oss själva än vad vi kanske t.o.m. gör på egen hand. Det bör alltså utredas hur den personliga integriteten kan förstärkas. Liksom Birgit Friggebo vill jag yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Kampen för demokrati och demokratiska rättigheter har stått mellan dem som har försvarat underklassernas intressen och dem som värnat privilegier och inskränkthet. Det betyder inte att kampen alltid har varit rätlinjig. Internationellt sett har det begåtts förbrytelser mot demokratin och demokratiska rättigheter såväl i påstått socialt framstegs namn som i de kapitalistiska ekonomiska intressenas namn. Imperialism, fascism och även Stalinism har från olika utgångspunkter en utomordentligt allvarlig skuldbörda av övergrepp mot demokratin. I vårt land gäller i dag lyckligtvis inte striden för eller emot demokrati. Möjligen gäller den gränslandet var demokratin skall bestämma och var marknadskrafterna skall bestämma. Det gäller den konkreta utformningen av vissa av de demokratiska fri och rättigheterna. Det har enligt vår mening gjorts framsteg - och där Vänsterpartiet haft en liknande uppfattning som liberala krafter inom borgerligheten - i och med att vi har fått en rättighetskatalog i vår grundlag. Vänsterpartiet har i grundlagsutredningarna förfäktat att rättigheterna kanske borde ha blivit ännu mer preciserade och ännu bättre och distinkt skyddade i våra grundlagar. Men vi kan ändå se rättighetskatalogerna som väsentliga framsteg. Många gånger har arbetarrörelsen, eller delar av den, och framsynta delar av borgerligheten kunnat föra en kamp för demokratiska rättigheter på en relativt enad front, även om det har funnits åsiktsskillnader som kanske framför allt har gällt inställningen till ekonomisk demokrati men också skyddet för vissa privilegier. I dag gäller i den demokratiska kampen inte minst att värna det nationella oberoendet, parlamentarismen och folkstyret mot de inskränkningar i möjligheterna för människorna att påverka politiken och dess utformning som följer av EU-medlemskapet. Det är, som Birgit Friggebo mycket riktigt har påpekat, väldigt bra att vi diskuterar utformningen av vissa av de demokratiska fri och rättigheterna. Vi kan klargöra skillnaderna, och vi kan möjligtvis i detta samtal bidra till att utveckla och förstärka den rättighetskatalog som vi är eniga om skall finnas. Från Vänsterns sida gör vi detta med utgångspunkten att stärka demokratin och möjligheterna för folket att kunna påverka och styra samhällets utveckling, och vi gör det för att bekämpa kvardröjande fördomar i samhället. I föreliggande betänkande behandlas en rad olika teman. Jag skall beröra några av dem. De ställer viktiga principfrågor. I ett par motioner som jag har väckt till innevarande riksmöte tar jag upp just principfrågor om demokratin och den sociala skärningspunkten mellan dem som försvarar det kapitalistiska klassamhällets privilegier och oss som bekämpar dem. En fråga gäller som Birger Hagård mycket riktigt påpekat synen på äganderätten. I Europakonventionen finns ett tilläggsprotokoll om rätten till respekt för egendom, bestämmelser som dock inte inskränker en stats rätt att reglera nyttjandet av egendom för det allmännas intresse, om inskränkningen är nödvändig för att tillgodose ett allmänt intresse. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna nämns också rätten att äga egendom och att inte godtyckligt berövas sin egendom. Men i Sveriges regeringsform går stadgarna egentligen bra mycket längre, eftersom man också ger sig in på att reglera ersättningskrav och liknande i själva grundlagen. Det i sin tur kan försvåra samhälleliga insatser när det gäller miljölagstiftning och annat. Vi hör nu att Birger Hagård närmast rör sig i den riktningen att skattelagstiftningen skall om inte bli omöjlig så i varje fall komma i skarpare kontrast till grundlagen. Att envar skall ha rätt till personlig egendom är också från Vänsterns utgångspunkt helt okontroversiellt. Men det är skillnad på egendom och egendom. Ägande av mark och produktionsmedel ger en maktställning i samhället och en maktställning gentemot andra människor i samhället. Vissa typer av egendomar är grunden för den sociala och politiska ojämlikhet vi har. Ägande av kapital ger mer makt över näringsliv och samhällsliv än vad ägandet av den egna arbetskraften gör. Arbetskraften förfogar över rätten att bruka sin arbetskraft. Denna rätt att förfoga över den egna arbetskraften har inget grundlagsskydd, men det har däremot rätten att förfoga över kapitalegendomen. Därigenom stadfäster egentligen regeringsformen ojämlikhet. Den höjer kapitalägandet till en skyddad rättighet, ett skyddat privilegium, medan arbetet inte har en motsvarande rättighet och ställning. Man borde därför se till att grundlagsskyddet för kapitalistisk egendom avskaffas eller åtminstone ges det mer vaga skydd som återfinns i de internationella konventionerna. Jag vill alltså gå rakt motsatt väg mot moderaterna. De vill förstärka äganderätten, och jag vill gå i andra riktningen. Denna konflikt kommer tydligt i dagen när det gäller dispositionen över markegendomar och miljöintressen. Här är en omformulering nödvändig. Jag står därför helt för reservation nr 6 till föreliggande betänkande och yrkar bifall till den, vilket inte innebär ett tvärt avslagsyrkande till reservation nr 7 från Miljöpartiet. Vi har ändå en likartad ståndpunkt. Nära förbunden med egendomsrätten är frågan om de fackliga rättigheterna. I Sverige har arbetsgivarnas lockouträtt ett osedvanligt starkt rättsskydd. Också härigenom befästs den maktmässiga ojämlikheten. Lösningen ligger här i att liksom i många andra kapitalistiska länder arbetsgivarnas övermakt inte behöver ett grundlagsskydd, till skillnad från de arbetandes rättigheter. Vad som däremot behöver stärkas är de arbetande människornas fri och rättigheter på arbetsplatserna: fackliga rättigheter men också andra friheter. I våra dagar ser vi alltför ofta hur människor skräms till tystnad om missförhållanden eller diskutabla förhållanden på sina arbetsplatser, oavsett om arbetsplatserna är offentliga eller privata. Därför behövs en tydlig förskjutning av rättighetsskyddet, så att de anställdas position förstärks. Jag yrkar bifall till reservation 3. Frågan om de homosexuellas rättigheter till lika behandling och rättsligt skydd mot diskriminering är inte ny. Den har varit uppe flera gånger här i kammaren, och förvisso har framsteg nåtts. Partnerskapslagen, stadgandet i brottsbalken att det är en försvårande omständighet om motivet till ett brott är att kränka någon för hans eller hennes sexuella läggning samt den nu arbetande utredningen om diskriminering av homosexuella i arbetslivet är exempel på framsteg. Samtidigt lever i samhället kvar fördomar och diskriminerande särbehandling. Samtidigt existerar råa övergrepp mot homosexuella och fortfarande lever en föreställning kvar om att det skulle kunna finnas behov av en diskriminerande lagstiftning mot homosexuella människor. Det är ju botten att den föreställningen - att sådana diskriminerande lagar trots allt skulle kunna behövas - ligger till grund för motståndet mot att i regeringsformen införa ett uttryckligt diskrimineringsförbud! Det finns inget behov av en sådan diskriminerande lagstiftning. Hur vuxna människor vill leva ut sitt kärleksliv gentemot andra vuxna och mot vilka vuxna kärleken riktas är helt en sak mellan fria individer, om det rör sig relationer utan tvång eller övergrepp. Lagstiftningen bör i förhållande till detta vara helt neutral, enligt vår mening. Men då de homosexuella genom historien har varit en utsatt och förtryckt minoritet, är det nödvändigt med ett uttryckligt diskrimineringsförbud. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Jag kan inte förstå varför inte Folkpartiet kan stödja denna sak. De har ju själva motionerat i den här riktningen tidigare, och jag ser egentligen inte någon motsättning i att det skulle finnas både ett förbud mot hets mot homosexuella - det skall vi diskutera sedan - och ett skydd i grundlagen. Jag vill också säga något om slaktmetoder och religionsfrihet. Här kan det självfallet föreligga en konflikt mellan religion och djurskydd. Det är något som bör komma upp till ytan, prövas och diskuteras. Men jag ser också att det är viktigt att värna skyddet för de allra svagaste, nämligen djuren. Det är viktigt att vi får till stånd en saklig behandling, och därför har vi kunnat vara överens om konstitutionsutskottets öppna skrivning.
Fru talman! Kenneth Kvist beklagade olika regimers ohyggligheter och deltagande i massmördande. Men det intressanta var att han när han räknade upp dessa regimers namn inte nämnde orden kommunism eller kommunistisk regim. 170 miljoner människor har massakrerats under vårt århundrade, och fyra regimer står för 130 miljoner av dem.

Mitt parti skäms över att ha hyllat dessa regimer. Jag skäms över att ha stått för en ideologi som tagit död på så många människor under vårt århundrade. Kenneth Kvist sade att konflikten i dag står mellan det politiska systemet och de "s.k." marknadskrafterna. Har han inte insett, efter det totala sammanbrottet i Östeuropa, att marknadsekonomi är en del av friheten, en del av möjligheten att öka välståndet i världen? Är det inte dags att han redan nu tar tillbaka detta förakt för det kan kallar de "s.k." marknadskrafterna? Marknaden, det är vi vanliga medborgare!
Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande att också de stalinistiska regimerna hör till dem som förbrutit sig mot demokratin på ett vedervärdigt sätt. Hur vi betecknar dem behöver vi inte gå in på. Jag vet också att vårt parti har lagt ned omfattande resurser och möda på att analysera sin historia och även missgrepp och aningslösheter i det stycket. Jag tror att vi har vi gjort mer än vad något annat parti gjort i fråga om sitt förflutna. Alla politiska partier har nog lik i garderoben när det gäller stöd till imperialistiska krig och annat som kännetecknat partierna på högerkanten. Vi har gjort upp med vårt förflutna på ett tydligt, bra och hederligt sätt med hjälp av oberoende forskare. Vi hoppas att andra partier följer den vägen. Det är inte så enkelt att det är vi vanliga konsumenter som är marknaden. Marknadskrafterna utgörs ju ofta också av dem som har makt att spekulera i valutor och räntor, vilket påverkar hela landets ekonomi. Här finns det verkligen en skärningspunkt mellan politikens och demokratins inflytande över samhällsutvecklingen och dessa krafters inflytande. Striden mellan höger och vänster står säkert om det är politiken, demokratin och folkstyret som skall kunna styra mer eller om kapitalintressena skall styra mer. Där finns det en skärningspunkt.
Fru talman! Om vi tittar också bakåt i tiden tror jag inte att det finns något annat parti i denna riksdag som så hårt har lierat sig med det kommunistiska systemet och de kommunistiska regimerna runt om i världen som Vänsterpartiet. Tidigare hette man Vänsterpartiet kommunisterna och ännu tidigare hade man bara ordet kommunism i sitt namn. Nu tar Kenneth Kvist sin tillflykt till att oberoende forskare har tittat på vad som har hänt i det kommunistiska partiet här i Sverige. Men Sveriges parlament är den plattform där partierna har den yttersta möjligheten att nå hela svenska folket och tala om vad de vill. Därför är min fråga till Kenneth Kvist om det inte är ett renlighetskrav att han här och nu vågar gå igenom den bekännelseakt som han påstår att de har gjort i ett annat sammanhang. Är Kenneth Kvist beredd att säga att han skäms över att hans parti och han själv har hyllat dessa terrorregimer och de system som förtryckt frihet och demokrati i vårt århundrade och som har mördat miljontals människor runt om på vår jord?
Fru talman! Birgit Friggebo har kanske inte följt vänsterdebatten; det kan jag se. Redan från 60-talet har det förts en utomordentligt starkt kritisk diskussion i vänstern om de demokratiska missförhållanden i Östeuropa och om de gigantiska brott som har begåtts i stalinismens och kommunismens namn, inte bara gentemot mänskligheten utan även mot socialistiska principer. Jag tycker att vårt parti har klargjort sin hållning och inte behöver belastas med något dåligt samvete. Dess praktiska inställning i de demokratiska frågorna här i Sverige för folkflertalets intressen har varit otvetydig och något som jag kan se tillbaka på med stor stolthet.
Fru talman! Jag skall inte fortsätta det polemiska utbytet som Birgit Friggebo och Kenneth Kvist var inne på. Annars tror jag att det finns ganska mycket som man skulle vilja tillägga. Jag skall i stället göra en korrigering och ställa två frågor till Kenneth Kvist. Korrigeringen gäller när han talar om att det i grundlagen t.o.m. finns detaljerade bestämmelser om ersättning. Det gör det inte, utan i andra kapitlets 18 § står det att ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag. Det är just detta som vi anmärker på som varande icke tillräckligt. I stället skulle vi vilja ha fastslaget litet klarare principer just i grundlagen om hur ersättningen skall kunna utgå. Det bör vara en full ersättning i alla olika sammanhang. Sedan har jag två frågor. Kenneth Kvist talade här om kapitalistisk egendom. Jag blev nyfiken på det uttrycket. Innebär det att det finns en ickekapitalistisk egendom också? Han talade också litet suddigt om de större eller mindre enheter som man då kunde äga. Är det enligt Kenneth Kvists mening moraliskt försvarbart att ha någon mindre enhet men inte någon större? Var går i så fall gränserna? Är det ett tunnland kontra hundra tunnland, eller vad är det fråga om i sammanhanget? Är det ett nymarxistiskt språkbruk som förekommer här? I så fall är jag mycket dåligt insatt. Det vore intressant att få svar på det.
Fru talman! I den mån det är ett marxistiskt språkbruk förstår jag väl att Birger Hagård är dåligt insatt. Det är klart att när det gäller ersättning står det också stadgat i förarbetena tidigare att ersättningen inte får vara symbolisk, och det uttolkas också på olika sätt hur ersättningsnivån skall utgå. Jag tycker att vi har ett osedvanligt starkt skydd, ett alldeles för starkt skydd, för äganderätten. Det är klart att det finns icke-kapitalistiskt ägande. Ägandet av personliga tillhörigheter är t.ex. ett ickekapitalistiskt ägande. Ägandet av resurser genom vilka man tillskansar sig makt över andra människors arbete och liv och vinner på deras arbete vill jag beteckna som ett kapitalistiskt ägande. Sedan är det klart att det finns gränser. Vi är för privat småföretagsamhet. Det är möjligt att vi måste ha en aktiemarknad osv., men det bör också kunna sättas upp gränser för densamma och gränser för den makt som ägandet ger. Det är därför som vi är kritiska till att det i grundlagen finns en sådant starkt skydd för äganderätten.
Fru talman! Att det skulle vara ett starkt skydd torde Kenneth Kvist vara en av de få som anser. I övrigt kan jag bara konstatera att när jag nu hör Kenneth Kvist tala känner jag väl igen den gamle marxisten och kommunisten.
Fru talman! Det är bra att Birger Hagård känner sig litet orienterad i verkligheten. Att jag har en marxistisk inställning i min samhällsanalys skäms jag icke för. Däremot är jag lika upprörd som någon annan över de förbrytelser, som jag diskuterade med Birgit Friggebo, som har begåtts i marxismens namn. Jag förstår att Birger Hagård, som anser att det nästan är omöjligt att höja skatterna, tycker att äganderätten även i den mycket starka utformning som den har i svensk grundlag är otillräcklig. Det är väl det moderata klassintresset som gör att man vill gå den vägen och ytterligare stärka de privilegierades makt. Jag vill gå en helt annan väg.

Fru talman! Birgit Friggebo inledde denna debatt med att ta upp väldigt principiella frågor kring mänskliga fri och rättigheter. Jag kan väl i stor utsträckning hålla med om det som hon tog upp. Det är naturligtvis förutsättningen för ett någorlunda anständigt samhälle att vi har en fungerande demokrati med ett starkt skydd för mänskliga fri och rättigheter. Det är för Miljöpartiet också en grundläggande anledning till att vi försöker kämpa hårt när det gäller svensk utrikespolitik och Sveriges hållning internationellt och även här hemma i dessa frågor. Jag tänkte i huvudsak ta upp ett annat perspektiv.

I debatten i dag har vi sett flera exempel på den enligt mig tråkiga inställningen att en mycket principiell hållning i grundläggande mänskliga fri och rättigheter leder till motsatsen, att man rättfärdigar en icke humanistisk hållning och våld. Ett sådant exempel är den fråga som jag tänkte ta upp, nämligen egendomsrätten. I Sverige fick vi kring valet 1994 en grundlagsändring som innebar att Sverige nu har en av världens starkaste egendomsrätter. Samtidigt sade riksdagen då att detta i praktiken inte skulle ha någon betydelse. Vi genomförde en radikal förändring i grundlagen, men man sade att den i praktiken egentligen inte har någon betydelse. Det är naturligtvis en schizofren inställning som inte är möjlig att ha i praktiken, särskilt som vi samtidigt i Sverige har en pågående förskjutning som innebär att sådana förarbeten till lagstiftning inte alls har samma dignitet som de har haft tidigare. Svensk historia har varit litet speciell i fråga om detta. Men i dag ser vi en förändring. Det är lagens bokstav som i större utsträckning än tidigare gäller. Och detta är en process som vi har svårt att komma ifrån, speciellt under trycket från ett EU-medlemskap men också av andra skäl. Jag tycker också att det många gånger är mycket riktiga skäl. I Energikommissionens arbete menade man att detta kommer att ha betydelse. Det sades att grundlagsändringen kommer att påverka rättsläget, att den kommer att ha betydelse och att den kommer att leda till en dyrare kärnkraftsavveckling. Också under partiledaröverläggningarna lade man från Näringsdepartementet fram en PM som just ur den här energi och kärnkraftsaspekten av denna fråga visade att detta kommer att ha betydelse. Det är mycket osäkert vilka konsekvenser det kommer att få, men det kommer att ha stor betydelse. Ett f.d. justitieråd, Bertil Bengtsson, har engagerat sig starkt i den här frågan. Han menar att denna grundlagsändring generellt kommer att ha väldigt stor betydelse för svensk miljöpolitik och att den i efterhand under en lång tid kommer att ses som det stora sveket i svensk miljöpolitik. En, tycker jag, tråkig poäng här är att Centern engagerat sig mycket starkt i frågor som handlar om att stärka äganderätten. Samtidigt gör man ju miljöintresset en otjänst. Det här dubbelspelet från Centerns sida känns obehagligt. Sedan några exempel på hur detta sannolikt slår. Om en verksamhet förbjuds eller inskränks med hänvisning exempelvis till miljöskyddslagen råder i och med den nya lagen i princip ersättningsskyldighet inte bara för investeringar som måste göras utan också för framtida vinster. Det gäller också vattenlagen. Det finns domstolsutslag som visar att äganderätten efter nämnda förändring i grundlagen har blivit starkare i förhållande till allemansrätten. Det finns enligt min mening också i det politiska livet exempel på att grundlagsändringen fått en reell betydelse. Det gäller då överenskommelsen om kärnkraftsavvecklingen. Jag menar att det genom de här frågorna har blivit en svagare överenskommelse. Kärnkraftsavvecklingen har försenats och den blir också dyrare. Detta är naturligtvis en väldigt allvarlig och negativ effekt. Frågan om äganderätten har en lång historia. Det här är en politisk-ideologisk fråga av stora mått som alla partier har engagerat sig i - Miljöpartiet kanske från en litet speciell aspekt. När jag studerar reservationerna på detta område blir jag en aning konfunderad. Antingen skiljer sig åsikterna oerhört mycket i den här frågan, eller också finns det ett slags pågående retorik. Man kanske inte riktigt reflekterar över vad den i praktiken innebär. I Moderaternas reservation om skyddet av äganderätten, reservation 5, står det: "I regeringsformen bör slås fast att den enskilda äganderättens princip är orubblig och att inskränkningar får ske endast i klart angivna fall med full ersättning till den enskilde." Det är en extrem och fundamentalistisk hållning, menar jag. Man kan ju tänka sig vilka effekter ett genomförande av en sådan sak i praktiken får. Det skulle verkligen handla om den starkes rätt på alla andras bekostnad. Det här skulle få stor effekt på vanliga människors möjligheter att röra sig och leva och på hur de som har tillgångar/egendomar har rätt att förstöra för andra i frihetens och äganderättens namn. Jag hoppas att Moderaterna inte på allvar har planer på att genomföra en sådan förändring. Det här är i alla fall ett tydligt exempel på att Moderaterna kanske är det parti i Sveriges riksdag som är mest klassmedvetet och som verkligen talar för överklassen och den rika minoriteten. Också Vänsterpartiets inställning tycker jag är allvarlig. Att det finns reella konflikter kring äganderätten tror jag att alla som tänker igenom frågan inser, men samtidigt är det rimligt att ha ett grundlagsskydd för äganderätten. Det är rimligt att man inte skall behöva se politiska beslut genomföras med kanske några veckors varsel - beslut som helt och hållet förändrar samhällets spelregler. Det är, menar jag, ett rättmätigt krav att grundlagen skall innehålla en stark äganderätt. Den får dock inte gå hur långt som helst. Den här principiella rätten kan rimligen inte utnyttjas så att det hela går ut över andra och över vår gemensamma miljö och natur. Detta bidrar Moderaterna, och även Centern, till i och med att man är med om att driva igenom det här. Birgit Friggebo tog upp frågan om slaktmetoder. Hon försöker hålla linjen att det bara är en principiell religionsfråga, men jag menar att hon försöker peta ned djurskyddsintressets fullt rimliga aspekter till ett lägre plan. Det är sorgligt. Det innebär ju att Birgit Friggebo använder religionsfriheten som ett slagträ mot de djurskyddsregler som finns och för djurplågeri. Ni i Folkpartiet brukar ju skryta med att ni inte är populister. I detta sammanhang vore det väl rimligt att klart ta ställning. Vill ni i Folkpartiet avskaffa den här regeln och göra en ändring som innebär att plågsamma slaktmetoder blir tillåtna i Sverige? Ett rimligt krav på er i Folkpartiet är att ni öppet redovisar er inställning i stället för att huka i buskarna när det gäller de här fri och rättigheterna. I konstitutionsutskottet tog jag upp frågan om att det, när vi ändå behandlar dessa frågor, vore rimligt att ta upp djurskyddsaspekten. Det finns ju bl.a. filmer som visar hur halal och koscherslaktmetoderna i praktiken går till. En majoritet vägrade emellertid att tillåta att en sådan film visades. Det är ytterligare ett exempel på en tråkig inställning, särskilt som man talar om vidsynthet, humanism och fri och rättigheter. I diskrimineringsfrågan finns likartade aspekter. I detta avseende har det blivit så att Sverige i EU i samband med den regeringskonferens som just nu pågår driver kravet - såvitt jag förstår har inget parti sagt sig vara emot detta - på att homosexuella bör omfattas av den diskrimineringsparagraf som planeras. Men i Sveriges riksdag är de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, klart emot att de homosexuella förs in under nämnda paragraf. Detta gäller även Folkpartiet. Jag tycker att det är en mycket märklig inställning. Hur kommer det sig att det internationellt är viktigt att driva det här kravet, medan det hemma i Sverige inte är så? Är det rent taktiska bedömningar ni gör kring opinionsläget - att ni inte vinner några nya procent på detta, eller vad grundar sig denna väldigt kluvna hållning på? Inställningen i frågan, att det är viktigare att vi får in en ändring i paragrafen om hets mot folkgrupp än att vi får in en ändring i diskrimineringslagen, är väldigt märklig. Det kan knappast vara rimligt att ställa de här sakerna mot varandra. Fru talman! Jag skulle vilja yrka bifall till flera reservationer, men några har det redan yrkats bifall till, så jag behöver inte göra det. Det diskuteras allt oftare i riksdagen att vi skall undvika voteringar i kammaren. Jag kan ge mitt lilla bidrag genom att endast yrka bifall till reservation 7 om skyddet för äganderätten.
Fru talman! Jag har i och för sig ingen anledning att föra någon större debatt med Peter Eriksson, men eftersom han ställde en fråga skall jag svar på den. Han säger att det vore bra om Folkpartiet talade om vad man tycker i sakfrågan när det gäller olika slaktmetoder. Sanningen är den att vi inte har någon partiståndpunkt. Jag vet att det finns olika uppfattningar hos olika människor inom partiet. Vad man kan kräva, och det som vi behandlar i dag, är att frågan får en seriös behandling, att man visar samma respekt för de människor som ställer krav på ett ordentligt djurskydd som för de människor som har en djupt religiös övertygelse. De skall behandlas med samma respekt och få möjlighet att föra fram sina åsikter. Vad slutsatsen skall bli är en annan fråga. Att man gör en ordentlig beredning och inte från början väljer den ena eller den andra infallsvinkeln på problemet tycker jag ändå är en snygghetsfråga också för riksdagen. Vi har varit eniga om att beskriva vilken hanteringsordning vi vill ha från konstitutionsutskottet.
Fru talman! Jag tycker att Birgit Friggebos anförande väldigt tydligt visar konflikten i denna fråga. Hon säger att vi måste ta samma hänsyn till de människor som talar för djurintresset som till de människor som talar för religionsfriheten. Miljöpartiet menar att vi i första hand måste ta hänsyn till djuren, som är de som närmast drabbas. Jag tycker inte att djur har samma värde som människor. Men här handlar det faktiskt om ytterst plågsamma slaktmetoder. Jag tycker att det är en humanistisk grundfråga om det är rimligt att tillåta den typen av saker och göra det i religionsfrihetens namn.
Fru talman! Jag tycker att vi har kommit väldigt långt om Peter Eriksson erkänner att det finns en konflikt. Det finns många människor som över huvud taget inte gör det. Det betyder att vissa människor skall hålla tyst. De har ingen rättighet att yttra sig, att föra fram sina uppfattningar eller bakgrunden till sina uppfattningar. Det tycker jag inte är särskilt bra. Det enda jag krävt är att frågan skall ges en lika seriös behandling som alla andra frågor. Det låg ju snubblande nära för Peter Eriksson att säga att djuren skulle sättas före människorna.
Fru talman! I det här fallet skall djuren sättas före människan. Det är djuren som drabbas. Men det är klart att det är en konflikt. Birgit Friggebo menar att vi bara är ute efter en seriös behandling. Det tycker jag talar väldigt mycket. Egentligen säger hon att djurskyddsintresset inte är någonting seriöst men att religionsfriheten med tusenåriga slaktmetoder är ett seriöst intresse. Om man noga beaktar detta, konventioner och annat, då har man behandlat frågan riktigt. Jag menar att allt talar för att man noga behandlat detta förut. Jag valde till slut att inte skriva en reservation i frågan därför att det i onödan kanske skulle blåsa upp konflikten. Men jag skulle vara glad om Folkpartiet inte bara kröp bakom religionsfriheten utan talade om var man står sakligt.
Fru talman! Väldigt vad Peter Eriksson har blivit marxistisk, eller kanske inte blivit utan alltid varit det, vad vet jag! Han talar om klasser och privilegier. Moderata samlingspartiet skulle företräda en överklass. Det var inte dåligt. Det är närmare en miljon i den överklassen. Av allt att döma måste välståndet ha ökat väldigt mycket här i landet eftersom vi enligt opinionsmätningen skulle vara på väg upp mot en tredjedel. Den gode Peter Eriksson läser betänkandet ungefär som en viss potentat läser Bibeln. Han säger att här skall vem som helst kunna få förstöra hur mycket som helst bara egendomen är helig. Då skall han läsa om de raderna i betänkandet: I regeringsformen bör slås fast att den enskilda äganderättens princip är orubblig och att inskränkningar endast får ske i klart angivna fall med full ersättning till den enskilde, alltså "i klart angivna fall". Vi brukar ha en lagstiftning där vi skall kunna förutse vad som skall ske, eller menar Peter Eriksson att det i det här fallet är bättre att låta rena godtycket råda?
Fru talman! Jag tror att om svenska folket mer fick reda på hur moderaterna agerar i riksdagen skulle det inte vara en tredjedel som i opinionsmätningarna säger sig vara beredd att rösta på det partiet. Jag tror att det skulle vara bra mycket färre om man visste vilka konsekvenser den moderata politiken skulle få om ni verkligen ville genomföra den. Jag har fortfarande ett visst hopp om att ni i själva verket inte vill det utan att det i mångt mycket handlar om retorik, att ni i praktiken inte är beredda att gå så vansinnigt långt. Den formulering som både Birger Hagård och jag läst och som handlar om äganderätten visar precis vad det här handlar om, att man skall ha ett skydd för äganderätten som är orubblig och med full ersättning i klart angivna fall. Ägaren har inget eget ansvar. Man kan inte kräva någonting av en ägare med den här typen av politik, utan där skall samhället ta på sig den fulla kostnaden, t.ex. om en ägare av säkerhetsskäl tvingas förändra någonting för att inte smutsa ned eller för att undvika att människor som bor i närheten blir sjuka. Där anser Moderaterna att industrin skall få full ersättning, inte bara med den lagstiftning som finns i dag utan också med tanke på framtida eventuella vinster, vilket blir effekten av det här resonemanget.
Fru talman! Gå och studera lagstiftningen ordentligt, snälla Peter Eriksson. Om man begår någonting som kan karakteriseras som ett brott kommer man att ställas till ansvar för det och man får också betala vad det kostar. Det är alldeles givet. Försök att leva upp till vad som står i vår lagstiftning i dessa frågor. Jag upprepar: Inga inskränkningar annat än i klart angivna fall. Är det rena godtycket som skall råda i stället? Skall det vara något slags politruker eller kommissarier som talar som vad som skall ske i de olika fallen?
Fru talman! Jag tycker att man skall kunna kräva att en företagare, en industri eller en människa som driver en verksamhet skall ta ansvar för säkerheten i den verksamheten. Det skall inte vara samhällets uppgift att göra det.

Samhället skall inte behöva ta hela konsekvensen. Det är detta som Birger Hagård inte riktigt vill inse, att det finns en konflikt i äganderätten. Han vill sätta äganderätten ovanför allting annat, och det är inte rimligt i ett modernt samhälle.
Fru talman! Det finns en skillnad mellan oss och Miljöpartiet när det gäller äganderätten. Jag skall försöka att klargöra denna skillnad. Vi har i svensk lagstiftning en stark äganderätt. All lagstiftning är dock inte grundlag. Vad jag är kritisk mot är att det finns ett skydd för äganderätten som är utomordentligt starkt i regeringsformens rättighetskatalog. Den äganderätt som där försvaras gäller egentligen inte äganderätt till privat lösöre, utan det gäller en äganderätt som ger makt över andra människor, som ger arbetsgivare inflytande över t.ex. anställdas möjligheter att nyttja det fria ordet. Denna äganderätt ger alltså möjlighet att begränsa andras frioch rättigheter. Därför anser jag att äganderätten inte kan förstås som en demokratisk fri och rättighet, eftersom den ger denna grund för social ojämlikhet och maktolikhet. Sedan är det en annan sak att vi skall ha en utomordentligt klar och tydlig lagstiftning så att människor känner till spelreglerna och vet att de inte så att säga överfalls från den ena dagen till den andra av ryckiga beslut. Skulle sådana beslut fattas har vi ju politisk demokrati, och väljarna kommer säkert att korrigera politiska krafter som inte följer det som människor upplever som ett rimligt och riktigt rättsmedvetande.
Fru talman! Jag tycker att Kenneth Kvist säger emot sig själv. Å ena sidan säger han att det inte är bra att det över huvud taget finns en egendomsrätt i grundlagen. Å andra sidan säger han att han håller med mig om att det ändå behövs grundläggande spelregler i samhället som inte skall kunna slås över ända under en natt. Jag väljer den senare hållningen, att äganderätten måste vara införd i grundlagen. Det är den enda metod som finns för att garantera att det åtminstone hålls ett val emellan omfattande omvälvningar av samhällets grunder och spelregler. Det är därför fullt rimligt att äganderätten omfattas av grundlagen, och det finns också andra goda skäl. En stark äganderätt är en förutsättning för t.ex. en bra miljöpolitik i många avseenden. Men man måste vara medveten om att det också finns en konflikt och att den uppkommer om man gör äganderätten så stark att det sker på bekostnad av andra intressen. Och där har vi hamnat i dag. Därför är det så märkligt att moderaterna fortsätter att driva denna fråga som om det inte har hänt någonting. Vi har redan en av världens starkaste äganderätter, och moderaterna vill gå ännu längre. Men Vänstern vill ju ändra på detta. Jag tycker att Kenneth Kvist argumenterar på ett märkligt sätt.
Fru talman! Det är skillnad på att notera en företeelse som en grundläggande fri och rättighet - kapitlet där äganderätten återfinns heter Grundläggande fri och rättigheter. Äganderätten såsom den är utformad ger alltså makt över andra människor. Därmed är det en grundläggande fri och rättighet att vissa skall ha makt över andra. Jag har svårt att acceptera detta. Däremot finns det i övrig lagstiftning lagar som reglerar äganderätten och alla möjliga civilrättsliga och andra förhållanden mellan ägande och ickeägande. Äganderätten är här utomordentligt stark, och den skall givetvis inte rubbas på ett äventyrligt sätt så att människor inte kan förutse de villkor som gäller i samhället. Men detta är en helt annan sak. Det gäller att kunna se distinktionerna här. Jag hoppas att jag har kunnat klargöra dem genom detta lilla meningsutbyte.
Fru talman! Det är inte en helt annan sak. Det enda sättet att få en viss garanti är att föra in äganderätten i grundlagen. Det är därför som det är rimligt att också ha den kvar där.
Fru talman! Det var fint att höra både Birgit Friggebo och Birger Hagård tala tydligt och hylla demokrati och tala för betydelsen av fri och rättigheter. Det var kanske ännu skojigare att höra Peter Eriksson använda EU som slagträ i debatten. Han är välkommen bland EU-vännerna. Birger Hagård och Kenneth Kvist diskuterade utifrån Kenneth Kvists inlägg om det fanns olika sorters ägande. Man kan möjligen ställa frågan om det inte gör det. Jag läste häromdagen något tänkvärt om att man kan äga 80 saker innan man förlorar sig själv. Det kanske är ett svar på Birger Hagårds fråga. Han fick ju inget svar av Kenneth Kvist. Fru talman! Jag föreslår att förslagen i utskottsbetänkandet antas av riksdagen och att samtliga reservationer avslås. Jag tänker fördjupa mig på en punkt, och den handlar om frågan om översyn av religionsfrihetslagstiftningen. Det är detta som den gamla motionen från bl.a. Marianne Ytterberg handlar om. Det är denna fråga som tillsammans med diskussionen om den lämpligaste metoden för att motverka diskriminering av homosexuella har väckt mest debatt. I fråga om religionsfrihetslagstiftningen har vi hamnat i ett läge där djurvänner har ställt sig mot det som jag vill kalla för religionsvänner. Djurvännerna har skrikit högst. Det är angeläget att denna fråga fördjupas något, och jag väljer det här tillfället till att göra det. Motionärerna kommer att tillmötesgås. Religionsfrihetslagen kommer att förändras - ja, den skall t.o.m. slopas, och detta som en effekt av förändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan och övriga trossamfund. Religionsfriheten kommer därefter att regleras dels i regeringsformen, dels i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, dels i lagen om trossamfund. Religionsfriheten är ju den vidaste av våra opinionsfriheter. Men det är kanske inte religionsfriheten som har väckt debatt, utan det är ett möjligt utflöde av den, nämligen slakt av djur enligt judisk och muslim sed, s.k. koscherslakt eller halalslakt. Det var intressant när Peter Eriksson förde dialog med Birgit Friggebo om detta. Peter Eriksson gick in på den komplicerade frågan om djurskyddslagen och religionsfrihetslagstiftningen är överordnade eller underordnade varandra. Han sade att djurskyddslagen ligger på ett plan medan religionsfrihetslagstiftningen ligger på ett annat och lägre plan. Sedan har han agerat ganska kraftfullt både i utskottet och här i kammaren för att betona det inhumana med en annan lagstiftning. Jag tycker att det förhållningssättet är litet bekymmersamt och t.o.m. hånfullt emot våra invandrare som bär med sig en religiös tradition. Man kan kanske säga att detta är någonting som är förlegat. Därmed visar man att man inte i grunden har velat förstå hur oerhört integrerat de religiösa värderingsfrågorna är med de olika människornas liv. Ytterst har Birgit Friggebo alldeles rätt: det blir till sist en fråga om vad vi värderar högst, människan eller djuren. Och jag tycker inte att detta är alldeles enkelt. Religionsfriheten beskrivs i vår lagstiftning på ett sådant sätt att den inte kan begränsas. Den syftar till det som är specifikt för religionen, nämligen att man ensam eller tillsammans med andra utövar sin religion. Övriga moment som hänger samman med religionsutövningen är närmast att betrakta som utflöden av andra friheter, t.ex. förenings och mötesfriheten. Dessa kan begränsas under vissa omständigheter. Jag hade tänkt att, precis som Birgit Friggebo gjorde, citera Europakonventionens artikel 9, men det behöver jag inte göra annat än att tala om att den slutar med frågan om att också i den religiösa delen av utövandet av religion och tro inkludera sedvänjor och ritualer. Detta är ett område som inte är utrett i svensk lagstiftning, för om också sedvänjor räknas in i utövandet av religionen är frågan om det enligt svensk lag är tillåtet att slakta djur enligt judisk och muslimsk tro. Enligt Europakonventionen förefaller svaret att bli positivt. Men djurskyddslagen säger något annat. Å andra sidan får man inte i ett enskilt land stifta en lag som strider mot konventionen. Vi kan då sammantaget konstatera att denna sak inte är utan komplikationer.

Vi säger också att det kunde vara motiverat med en jämförelse med lagstiftning i andra länder. Vi vet att det utöver Sverige bara är Norge och Schweiz av Europas länder som har en lagstiftning som kan sägas diskriminera två religioner. Fru talman! Frågan om slakt är en intressant och viktig fråga. Den sätter religionsfrihetslagstiftningen på sin spets. För mig är det inte självklart vilken slutsats man skall dra. Men uppenbart är att det råder ett spänningsförhållande som på sikt inte är bra. Det har i detta avseende ännu inte skett någon juridisk prövning av Europakonventionen i vårt land. Jag skulle därför vilja kommentera två viktiga element i detta. Det första handlar om tillgången till djur, slaktade enligt muslimsk eller judisk sedvänja. Den är tillfredsställande, särskilt efter vårt medlemskap i den europeiska unionen. Men det är inte främst fråga om ett antal kilo kött, utan det är fråga om hur vi kan och vill förstå på vad sätt dessa slaktfrågor är placerade i den religiösa kontexten. Det är det andra elementet. Slakten är enligt t.ex. muslimsk tradition en mycket djup och väl integrerad del av den religiösa utövningen. I muslimska hemländer är det ofta imamen - prästen - som slaktar moskébefolkningens djur. Det görs som en del i den religiösa kulten - en kult som inte på samma sätt som i våra traditioner har en tydlig avgränsning mot andra delar av samhällets vardagsliv. Sedvänjan har en fantastiskt spännande bakgrund. Den handlar nämligen om att döda djur egentligen inte är människans arena. Frågan om liv och död är i grunden en fråga för Gud. Dock ges, också i judisk tro, ett slags dispens under vissa omständigheter. I medvetenhet om att man beträder ett heligt område skall slakten ske under stor värdighet, om än, som all slakt, mycket blodigt. Den som utför slakten skall ha ögonkontakt med djuret. Djuret får inte vara stört av blodlukt eller ljud av andra djur som slaktas. Förhållandet är helt annorlunda mot i en västerländsk slakterifabrik. Sedan kommer det dramatiska när djuret avlivas genom ett knivsnitt över halsen och blodet skall rinna ut. En stor del av Jordbruksverkets rapport handlar om bedömningen av djurets lidande. Därför kallas rapporten Slakt av obedövade djur. Själva sakfrågan kommer sannolikt tillbaka till riksdagen. KU har inte tagit ställning i frågan men är angeläget om en sak, nämligen att frågan också får sin belysning från ett religionsfrihetsperspektiv, i första hand i enlighet med Europakonventionen. Såväl konstitutionsutskottet, jordbruksutskottet som denna kammare torde få återkomma till saken. När det gäller övriga frågor som aktualiserats i reservationerna vill jag bara peka på några. Med anledning av Birgit Friggebos mycket eleganta inledning av sitt anförande blir man naturligtvis litet förvånad över spridningen av åsikter i det liberala partiet. Carl-Johan Wilson är en av dem som har skrivit en motion som avser att begränsa fri och rättigheterna. Det kan man möjligen ha överseende med. Det kan också vara så att denna fråga verkligen behöver debatteras. Den debatterades i Dagens Nyheter i går t.ex. När det gäller vilken räckvidd fri och rättigheterna har finns det anledning att fundera över om de kan, får eller skall begränsas. Vi har också i svensk lagstiftning skärpt t.ex. brottsbalken för att påvisa samhällets allvar i att rasism och andra odemokratiska uttryck skall och kan medverka till att ett brotts straffvärde höjs. När det sedan gäller äganderätten förstår jag att man med den moderata samhälls och ägarsynen vill förstärka den. Jag tycker att äganderätten skall vara stark i ett demokratiskt samhälle. Men ett demokratiskt samhälle skall också vara ett solidariskt samhälle. Just därför kan den situationen uppträda, som nu har debatterats från höger och vänster, att den enskildes intresse ställs inför mångas intresse. Det är, precis som mycket annat som vi diskuterar här, inte utan komplikationer. Jag har redan föreslagit vad man skall göra med betänkandet, och det vidhåller jag fortfarande.

Fru talman! Jag tror att vi säkert får flera anledningar att fortsätta diskussionen om slaktmetoder och om konflikten mellan de religiösa sedvänjorna och djurens rättigheter. Det pågår bland ungdomar en väldigt stark rörelse med krav på att djurens rättigheter skall stärkas. Jag tror att det är någonting som vi faktiskt måste ta på allvar. Jag tycker att Pär-Axel Sahlberg i stället väljer att romantisera en religiös sedvänja. Han sätter den över frågan om djurplågeri. Vad värderar vi högst, människan eller djuren? är Pär-Axel Sahlbergs konfliktställning. Men det handlar ju faktiskt inte om det. Det handlar inte om att låta en människa leva eller dö eller hur vi skall avrätta en människa eller hur vi å andra sidan skall avrätta djuren, utan det handlar om djurplågeri kontra en religiös sedvänja som det går att leva både med och utan. Jag tycker att man skall akta sig för att blåsa upp detta till en stor och allvarlig religionsfråga, som Pär Axel Sahlberg gjorde. Debatten vinner inte på att man gör på det sättet.
Fru talman! Jag beklagar Peter Erikssons tonläge i frågan. Det är faktiskt bara Peter Eriksson som i debatten, både med mig nu och med Birgit Friggebo tidigare, har försökt att väga lagarna mot varandra. Både Birgit Friggebo och jag har konstaterat att detta är ett svårt läge och ett svårt val. Inte någon gång har Peter Eriksson gett utrymme för att i alla fall med ord beskriva hur han har försökt att förstå vilken roll religionen spelar i människors liv. Det konstateras bara vara ett slags utflöde av någon idé eller tanke, om än ganska gammal, som man kan ha eller mista. Jag kan konstatera att det här är ett svårt läge. Lagarna pekar åt olika håll. Saken utreds. Den kommer att komma tillbaka hit. Det är bara Peter Eriksson som - till skillnad från oss andra - har tagit ställning.
Fru talman! Jag kanske måste förklara mig litet tydligare. Jag irriterar mig på Pär-Axel Sahlbergs och Birgit Friggebos sätt att argumentera, där man försåtligt låtsas att man står över intressena och inte tar ställning, men sedan i sak helt entydigt argumenterar för den ena sidan. Den bluffen går jag inte på. Andra som lyssnar på den här diskussionen känner nog väldigt tydligt att det är på det viset. Det är klart att Pär Axel Sahlberg kan fortsätta att låtsas vara den som står för sakfrågan, men det är inget som biter i debatten, tycker jag.
Fru talman! Jag hör Peter Eriksson, men jag tänker nog inte ge upp därför. Jag tycker att det finns två sakfrågor. Den ena frågan är hur vi behandlar skyddet av djur, och det är en viktig fråga. Den andra frågan är hur vi värderar religionen i människors liv. Det är också en viktig fråga. Dessa två frågor kommer nu i konflikt med varandra. Jag har inte tagit ställning. Peter Eriksson har gjort det, och det är okej, men jag menar att de finns anledning att återkomma till själva sakbehandlingen.
Fru talman! Jag berörde också frågan om slaktmetoder i mitt anförande, men Sahlberg kanske inte upptäckte det. Jag håller med om att det finns en konflikt, en inte alltigenom enkel konflikt. Religionsfriheten är törhända inte bara en opinionsfrihet eller en frihet att utöva och uttrycka en känsla eller tro och att hysa densamma. Den kanske också är en frihet till vissa riter. Å andra sidan finns den här konflikten onekligen. I det här fallet kan man, även om vi får återkomma till frågan, ändå inte låta bli att markera någon sorts synpunkt. Djuret är ju i det här fallet skyddslöst eller rättslöst. Vi är ju uppväxta i en gemensam tradition där det heter: Vad ni gör mot en av dessa mina minsta har ni också gjort mot mig. I det här fallet måste jag säga att djuren hör till de minsta, de svagaste. Frågan är var gränsen för människornas frihet över naturens övriga medlemmar går. Det är inte en okomplicerad fråga som vi har att ta ställning till och begrunda i framtiden.

Fru talman! Jag vill ta upp en särskild punkt i betänkandet. Det handlar om personlig integritet. Den frågan är för mig och många andra en utomordentligt viktig fri och rättighetsfråga. Sverige har en avsevärt sämre lagstiftning på den punkten än andra länder. Det är det som är bakgrunden till att jag har motionerat i ärendet och önskar se en generell integritetslagstiftning. Min reaktion på riksdagsbehandlingen är tredelad. För det första är jag bedrövad. Jag är bedrövad över avslaget. Jag har varit så länge här i riksdagen att jag vet att detta närmast är rutin. Ändå hade jag närt ett litet hopp om att det någon gång skulle kunna bli bifall. För det andra är jag glad. Jag är glad över att det blev en reservation som yrkar bifall till min motion av mitt eget parti, Folkpartiet, och av Moderaterna. För det tredje är jag besviken på en punkt. Det gäller övriga partier: Vänstern genom Kenneth Kvist, Miljöpartiet genom Peter Eriksson och Centerpartiet, som här möjligen skulle ha företrätts av Andreas Carlgren. Alla dessa partier talar ju väldigt djupt känt om diskriminering. Man vill stoppa diskrimineringen. Jag känner djupt för den inställningen. Men då kan jag inte förstå att man tar så lättsinnigt på personlig integritet. Den här motionen bygger ju på respekt för personlig integritet och på att vi skall ha en lagstiftning som gör allt för att stärka individen och individens personliga integritet. Kristdemokraterna har ju ingen ledamot i KU, men jag tror mig i alla fall veta att de kommer att stödja reservationen. Fru talman! Främst reagerar jag mot Socialdemokraterna. Det gör jag inte bara för att Pär-Axel Sahlberg här inte med ett enda ord under hela sitt långa anförande berörde personlig integritet - något som inte bara jag tycker är viktigt. Det är inte bara det. Min bedömning är att Socialdemokraternas inställning i den här frågan inte bara är häpnadsväckande. Den är fullständigt obegriplig. Situationen är den att det i Rosenbad sitter en socialdemokratisk regering där Laila Freivalds ingår. Hon är faktiskt intresserad av personlig integritet. Hennes anställda sitter och skriver direktiv för att förbättra den personliga integriteten i rättsligt hänseende. Samtidigt har vi socialdemokraterna i konstitutionsutskottet, med Pär-Axel Sahlberg i spetsen, som är helt ointresserade, och som inte vill ha fler utredningar. Vet inte den ena handen vad den andra handen gör? Jag tycker att det är trist. Jag tycker att man kunde, och borde, begära detta. Jag har en direkt fråga: Tänker Pär-Axel Sahlberg stoppa Laila Freivalds i hennes försök - om än trevande - att förbättra den personliga integriteten i Sverige? Skall Pär-Axel Sahlberg få hjälp med detta av Kenneth Kvist? Skall han få hjälp av Peter Eriksson och av Centerpartiet? Jag tror inte att regeringssamverkan kräver så stora offer i frågor som inte borde vara partipolitiskt kontroversiella. Jag har ett kompromissförslag, Pär-Axel Sahlberg. Jag bjuder på avslag på min motion om Pär-Axel Sahlberg låter justitieministern, Laila Freivalds, arbeta vidare för att rättsligen stärka den personliga integriteten med rejält breda direktiv.

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur Folkpartiet fungerar när man sitter både i riksdagen och i regeringen. Det har inte förekommit i så många år, men ändå i några. Ur min synpunkt är socialdemokraterna i riksdagen och socialdemokraterna i regeringen delar av samma enhet. Det är en helhet, och man har ett gemensamt uppdrag att utföra. Jag kan förstå att Bengt Harding Olson - när han nu har presterat den här motionen - gärna skulle ha sett ett större resultat. Det är många av oss som skulle vilja se att det blev världsförbättringar som en följd av våra motioner. När vi nu avslår den här motionen är Bengt Harding Olson mycket upprörd och besviken. Jag tror att Bengt Harding Olson har övervärderat sin motion. Det pågår ju ett arbete. Datalagskommittén kommer nu - jag har förstått att den inte riktigt är till fyllest i det här avseendet. Och det jobbas vidare på det här utifrån flera aspekter. Det finns också EU dimensioner i det här arbetet. Jag tänker inte alls motverka detta. Jag är redo att gå med på Bengt Harding Olsons kompromiss. Det skall bli spännande att se när Bengt Harding Olson avstyrker sin egen motion.
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att man skall betrakta socialdemokraterna i riksdagen och socialdemokraterna i regeringen som grenar av samma träd, som en enhet. Det var bra. I det exempel som jag tog upp verkade det som om det inte riktigt var på det sättet. Men jag hoppas att det är så. Jag är inte upprörd över att få mina motioner avslagna. Det tror jag att vi alla har fått många gånger. Om det har verkat som om jag är upprörd är det alldeles riktigt. Jag är alltså upprörd över att man inte synkroniserar dessa viktiga frågor i regeringen och i riksdagen. Jag har bevis för att det är så. Jag har en verksamhetsplan från regeringen. Där står om skyddet för privatlivet. Man räknar upp en massa saker och säger att en utredning skall tillsättas under våren 1997. Denna plan är undertecknad av Laila Freivalds. I betänkandet, som Pär-Axel Sahlberg har undertecknat, säger utskottet att det räcker; det behövs inte fler utredningar. Det står: Någon utredning därutöver av det slag som begärs i motionen si och så är enligt utskottets mening inte påkallad. Man är alltså på kontrakurs. Jag tolkar Pär-Axel Sahlberg som att han accepterade mitt kompromissförslag. Då blir vi nog alla nöjda. Jag tror att Laila Freivalds också blir glad. Jag hoppas att hon också har fångat budskapet att det handlar om breda direktiv den här gången och inte så smala direktiv som i Datalagskommittén.
Fru talman! Det är precis därför som jag säger till Bengt Harding Olson att han har övervärderat sin egen motion. Även om vi avslår förslaget i motion K430 behöver vi inte på alla punkter ha en annan åsikt. Men så här hanteras det ofta, som Bengt Harding Olson vet. Datalagskommittén är strax färdig. Det jobbas på frågorna i övrigt också i EU-sammanhang. Det är där dessa kommer att behandlas. Vi är fortfarande överens om den här kompromissen, men jag skall titta noggrant på röstlistan efter dagens votering.
Fru talman! Eftersom jag har en optimistisk livssyn tolkar jag det här på bästa sätt. Nu har vi fått ytterligare en debatt och diskussion kring personlig integritet som jag hoppas att Pär-Axel Sahlberg aldrig skall glömma. Jag hoppas nu att han är beredd att medverka till att det verkligen blir den utredning som Justitiedepartementet vill ha. Det är något helt annat än vad han sade och skrev i konstitutionsutskottet. Det bästa bidrag som Pär-Axel Sahlberg kan komma med i den här situationen är att se till att det blir breda direktiv. Då kan vi få fram ett skydd för den personliga integriteten internt utan att vi behöver fånga upp EU och få lärdomar där. Jag tror att vi kan sköta detta själva, om vi vill.
Fru talman! Jag vill bara säga till Bengt Harding Olson att det att man kan biträda en utskottsmajoritets skrivning och avslagsyrkande inte betyder att man är oengagerad i saken: frågan om den personliga integriteten. Många intressanta spörsmål berörs i motionen och förtjänar ett närmare utredande, och det förekommer också, som vi har hört, ett utredningsarbete. Det gäller t.ex. gränsdragningen mellan medieområdet och människornas integritet, som berörs i motionen. En annan sak som inte berörs i motionen är den halvt maskerade åsiktsregistrering som av och till har förekommit inte minst av vänstermänniskor via Säpo och andra organ. Detta innefattas också. Det är klart att detta är utomordentligt viktiga frågor. Den exakta formen för att man skall kunna skapa det bästa skyddet för människors berättigade personliga integritet kan diskuteras. Detta bör vi återkomma till och kommunicera om senare.
Fru talman! Jag tror inte alls att Vänsterpartiet och Kenneth Kvist är ointresserade och oengagerade i den här frågan, även om det har framstått så. Det gläder mig att höra Kenneth Kvist säga att man inte behöver stå för varje ord och mening i betänkandet. Det tolkar jag som att meningen om att det inte behövs ytterligare utredning skall strykas. Om jag har tolkat Kenneth Kvist rätt stöder man i stället departementets initiativ - som innebär att man försöker förbättra skyddet för privatlivet - och att det skall bli en bred utredning. Vi skall söka en lämplig form för detta. Jag vet bestämt att det är olämpligt att göra det till en enmansutredning med en expert. I det här fallet är den rätta formen en parlamentarisk utredning; det är en typisk sådan utredning.

Fru talman! Det torde vara bekant för alla att det bara finns ett enda tillfälle då vi använder oss av ett jurysystem i Sverige. Det är i tryckfrihetsmål. Det finns ca 25 juryer i landet, och de utses av politiska organ, i främsta rummet landstingen. För några år sedan förekom det här i Sverige en vänsterextremistisk pamflett som gjorde sitt bästa för att missfirma ett antal politiker. Flertalet tyckte nog att det var något som man fick leva med, men en person gick till Europadomstolen. Och Europadomstolen gav ett fällande utslag. Man konstaterade att den svenska juryn, på grund av att den var utnämnd av ett politiskt organ, också kunde komma att få opartiskheten ifrågasatt. Det var alltså nödvändigt med ett nytt förfarande. Detta har hängt över oss sedan dess. 1993 års domarutredning diskuterade problemet och några andra tillvägagångssätt. Man kunde exempelvis tänka sig ett slumpvis urval. Man kunde plocka ut folk från röstlängder, men det var inte något som domarutredningen egentligen ville rekommendera. Man kom i stället fram till att man, om opartiskheten hos en jury kan ifrågasättas, efter tillstånd från Högsta domstolen skulle kunna låta målet prövas enbart av rätten. I den här frågan har Moderata samlingspartiet lagt fram en kommittémotion. Det här har tagits upp positivt av utskottet. Konstitutionsutskottet konstaterar för sitt vidkommande att förändringar nödvändigtvis måste komma till stånd, eftersom vi inte gärna kan ha ett system som strider mot Europakonventionen och mot vad Europadomstolen har fastslagit. Det står i betänkandet att man inom departementet håller på att utarbeta en PM. Av allt att döma är det mer än riktigt, eftersom vi på våra dataskärmar häromdagen kunde läsa att den här promemorian nu kunde beställas. Jag har inte gjort det, men jag har ingen anledning att tro att det inte skulle vara någonting på gång. Vi hoppas alltså att en lagändring kan komma att ske mycket snart. En annan fråga jag skulle vilja ta upp i det här sammanhanget är biografcensuren. Här föreligger en motion, med Birgit Friggebo som första namn, som går ut på att biografcensuren bör avskaffas - den enda form av censur som förekommer i landet. Vi moderater har inte haft svårt för att ge vårt stöd till det här kravet. Samtidigt är vi liksom motionärerna inne på att en höjning av åldersgränsen till 18 år bör ske när det gäller offentlig visning av film. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 1. I övrigt ingår vi i utskottsmajoriteten. Det innebär att vi exempelvis inte nu anser det lämpligt att gå vidare med att skriva in de homosexuella när det gäller hets mot folkgrupp. Vi delar synen att man kanske inte speciellt skall peka ut en grupp på det här viset, särskilt som många i den kanske inte är så villiga eller intresserade av att hängas ut på det sättet, om jag får uttrycka mig så. Vi hoppas att den lagstiftning vi har ändå skall kunna vara till fyllest. Dessutom pågår för närvarande en utredning av de homosexuellas ställning i arbetslivet. Vi får väl se om den leder fram till någonting och i så fall vad.

Fru talman! Konstitutionsutskottet behandlar i detta betänkande den svåra avvägningen mellan rätten att yttra sig fritt och rätten att slippa kränkning och våld. Jag skulle här vilja återberätta ett vittnesbörd jag fått från en kvinna som iakttog fruktansvärd polisbrutalitet den 8 mars. Det är uppenbart att våldet i vårt samhälle har trappats upp, och det är väldigt oroande. I det här fallet var det en grupp unga kvinnor som oanmälda demonstrerade framför en porrbutik. De blev brutalt slagna med batong av en stor polisstyrka som kommit dit i flera polisbilar med pådraget blåljus. Flickorna ropade slagord mot pornografi och för kvinnofrid, men de hotade på intet sätt poliserna. De hade krossat fönstret på en porrbutik. Men när poliserna oprovocerade slog flickorna i huvudet med batongen använde de sig av kroppsbestraffning, vilket självfallet är förbjudet i vårt land. Poliserna gjorde inga försök att skingra demonstrationen genom att tala lugnt till demonstranterna. En stor grupp förbipasserande bevittnade brutaliteten. Man ropade förfärat: Skall ni ger er på och slå unga flickor! Händelsen är polisanmäld och kan komma att tas upp av JO. Ett sådant polisbeteende skulle ha varit otänkbart för några decennier sedan. Varför, fru talman, ökar våldet i vårt samhälle? Det är troligt att de allt groteskare våldsskildringar som vi omges med kan spela en viktig roll, inte minst för unga människor. Vi blir avtrubbade utan att vi märker det. Det måste åtminstone vara möjligt att skydda oss från det grova underhållningsvåldet. Centerpartiet anser att myndighetsåldern bör införas som en ny gräns för tillträde till vissa filmer, eftersom det naturligtvis är särskilt viktigt att skydda ungdomar. Vi anser emellertid också att det är viktigt att behålla filmcensuren. Det finns anledning att vara tacksam för att vi därigenom skonas från de värsta våldsinslagen. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. När nazister ropar ut sitt hat och uppmanar till förföljelse och t.o.m. mord på grupper av människor är det vissa folkgrupper som regelbundet utsätts. De homosexuella är en sådan grupp. Det är Centerns uppfattning att hets mot folkgrupp i lagens mening också bör inkludera homosexuella. Andreas Carlgren kommer senare i debatten att mer utförligt motivera varför vi anser att tiden nu är mogen för det. Jag yrkar också bifall till reservation 4 och i övrigt till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag hade tänkt börja med att påminna om den reservation som finns om biografcensuren. Nu har Birger Hagård redan gjort det, så jag inskränker mig till att liksom han yrka bifall till den konstruktion som där föreslås, vilken innebär att man skyddar barn och ungdom och behandlar vuxna människor som vuxna. Jag tror att det är en avvägning i den här frågan som många i det här landet spontant känner är den riktiga, och det är på tiden att vi får ett beslut om detta i stället för att skjuta det ännu längre fram i tiden som majoriteten verkar vilja göra. Jag skall i stället koncentrera mig på den viktigaste av de frågor som tas upp i det här betänkandet, nämligen frågan om huruvida hets mot homosexuella bör behandlas på samma sätt som hets mot t.ex. judar, zigenare eller andra grupper under lagen om hets mot folkgrupp. Den här frågan var uppe redan förra året, med samma partier för och emot som nu. Precis som den gången är det viktigt att konstatera att det är en bestämd fråga som saken inte gäller. Den gäller inte huruvida vi skall ha en hetslagstiftning eller inte. Det har vi haft sedan 1948, tror jag. Principen att detta skydd för utsatta minoriteter är nödvändigt har vad jag vet aldrig på allvar ifrågasatts här i riksdagen. Man kan, om man vill, föra en intressant principiell debatt om den här lagstiftningens berättigande. Den förs t.ex. just nu på Dagens Nyheters kultursida. Men den som vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp får begära ordet i en annan debatt. Vi utgår från ett läge där denna lag finns och är allmänt accepterad. Jag tror att det inte bara är här i riksdagen som det är så; det här överensstämmer nog mycket väl med vad en överväldigande majoritet av svenska folket tycker om man får anledning att fundera på saken. Majoriteten, som jag alltså kommer att kritisera här, vill inte avskaffa den här lagen. Skillnaden mellan majoritet och reservanter är att majoriteten inte vill utsträcka denna lag till att också gälla hets mot homosexuella. I en rad europeiska länder innefattar hetslagstiftningen också sådan hets. Det finns också ett mycket gott skäl för det, nämligen verkligheten. Hets och hatpropaganda, ofta men inte alltid med nazistiska förtecken, bedrivs alltid mot vissa tydligt utpekade och bestämda grupper. Vi vet också mycket väl vilka det är, för det har varit samma grupper i alla tider. Alla dessa grupper innefattas också av lagen om hets mot folkgrupp, med ett undantag: homosexuella. Det enda rimliga skäl jag kan komma på till att homosexuella inte innefattas i den svenska lagen är förmodligen den homofobi, eller vad man skall kalla det, som finns i samhället och som förmodligen var ännu starkare när lagen skrevs än vad den är i dag. Jag kan inte bevisa det, men jag misstänker att man på den tiden blundade för just denna del av propagandan mot förment mindervärdiga människor som skulle dödas eller drivas ut ur samhället. I de nazistiska dödslägren var man inte lika diskret. Judar, zigenare, homosexuella och utvecklingsstörda skulle utplånas från jordens yta. Det var syftet bakom propagandan, och det var det man försökte verkställa innan nederlaget i kriget gjorde att man fick avbryta det hela. Nu höjs röster i olika länder, också i Sverige, för att det här var rätt och riktigt och borde fortsätta. De som utsätts för detta och de som tillhör de grupper som pekas ut, samma grupper nu som den gången, har rätt till det skydd som rättssamhället kan ge dem. Vi borde kunna befria oss från äldre tiders ovilja att se hela sanningen om den nazistiska människosynen och den nazistiska hälsopropagandan och låta den lag vi har för att skydda människor mot sådant här innefatta alla de grupper som vi av erfarenhet vet utsätts för denna propaganda. Det är inte fråga om någon slumpartad eller godtycklig uppräkning, som lika gärna skulle kunna innefatta hundägare eller riksdagsledamöter, utan det handlar om mycket bestämda grupper som genom historien alltid utsätts för samma typ av propaganda. Förra året framfördes några stödargument som skulle motivera varför ingen ändring av hetslagstiftningen behövdes. Det sades t.ex. att en förändring var omotiverad. Lustigt nog säger man det i år igen i betänkandet, på raden efter det att utskottet enigt har citerat en utredning från Folkhälsoinstitutet som hävdar raka motsatsen. Någon sorts transportsträcka mellan det ena och det andra kunde möjligen vara på sin plats. Det här preciserades aldrig förra året och har inte preciserats i år heller. Noga besett gäller i så fall argumentet att det skulle vara allmänt omotiverat också för den lagstiftning vi har. Men det är ingen som vågar hävda det på allvar. Det hette också att det skulle vara en inskränkning i religionsfriheten att inkludera homosexuella i hetslagstiftningen. Men samma invändning kan ju riktas mot den nuvarande lagstiftningen. Inte så att någon religionsutövning är förbjuden, men att det faktiskt inte går an att i religionens namn påstå exempelvis att judar förgiftar brunnar, bryter ned folkmoralen eller vad det kan vara. Den här argumentationslinjen har majoriteten vist nog släppt i år. Det hette också förra året att de homosexuella skulle känna sig utpekade. Det argumentet dyker upp igen. Men utpekandet sker ju i den extremt grova propaganda som förekommer. Den är redan ett faktum. De homosexuellas organisationer, som ändå är de man får lyssna på för att utröna hur det ligger till, upplever inte något som helst problem av det här slaget. Skall man använda Birger Hagårds ordval, hängas ut, kan man väl säga att är det några som skall hängas ut, t.ex. med straff om det behövs, är det de som bedriver hetsen. Men det går inte i dag, därför att det inte finns någon paragraf som gör det möjligt att ställa just personer som sysslar med hets mot homosexuella inför rätta. Det hette till sist också förra året att behovet redan tillgodoses av den lagstiftning vi har om ärekränkning och förtal. Men det begriper faktiskt var och en - jag tror att majoriteten begriper det i år, för det kommer inte igen i argumenteringen detta år - att detta är ett alldeles orimligt argument. Den sortens brott handlar om smädelser mot enskilda personer. Man påstår att Pettersson är en allmänt fördärvlig karaktär som inte borde få inneha något allmänt förtroende. Det är en sorts brott. Men att påstå generellt att människor ur en viss kategori har vissa föraktliga egenskaper och borde drivas bort är något helt annat. Och detta täcks inte in när det gäller påståenden om homosexuella. Det lustiga i det här sammanhanget är att jag råkade se att justitieutskottet - som också av någon för mig okänd anledning har fått en av de motioner som behandlar den här frågan - med instämmande hänvisar till det försök till argumentering som konstitutionsutskottets majoritet lade fram förra året, och som KU:s majoritet nu har släppt. Men i justitieutskottets betänkande lever det kvar. Justitieutskottet kan inte försvara sig i den här debatten, men jag tycker att detta illustrerar det intellektuella moras som de som motsätter sig denna enkla förändring av lagstiftningen befinner sig i. Det går möjligen att hitta någon annan sorts argumentering för att tveka och bromsa litet grand, t.ex. att homosexuella inte är en folkgrupp i samma mening som etniska och religiösa minoriteter. Men detta är mest en formuleringsfråga. Det här är en fråga som har gått att lösa i andra länder, där man har ställts inför samma typ av växande nazistisk och liknande hetspropaganda som vi nu har i Sverige. Det är klart att det här går att lösa i Sverige också, genom en komplettering eller omformulering av lagen. Det är det vi vill att regeringen skall få i uppdrag att se till att vi får. Ibland har jag fått intrycket att det inom socialdemokratin - hur det är med Moderaterna vet jag inte, det kanske förekommer där också - till och från pågått någon form av process i riktning mot att stödja det här ganska enkla reformkravet. Om det är så har man tydligen ännu inte hunnit ända fram. Men det sista steget kunde med fördel tas i denna debatt. Varsågoda!

Fru talman! Det här betänkandet tar upp några viktiga och ganska komplicerade frågor. En av dem som berörs mest, och där flera reservationer har avgetts, är frågan om våldsskildringar och censur. Jag har personligen egentligen en viss sympati för att vi skulle slippa biografcensuren. Men vi lever också i en miljö där det förekommer spekulationsartade våldsskildringar i filmer. Jag menar att det inte är klarlagt hur det påverkar människor, om det avtrubbar människor. Jag tror inte att det är så lyckligt att en 18 årsgräns löser problemet. Det finns minsann människor som råkar vara några månader över 18 år som är nog så avtrubbade inför våld. Därför tror jag att det för närvarande inte är rätt att man helt avskaffar vuxencensuren när det gäller biograffilm. Skälet är just att det i realiteten fortfarande produceras ett spekulativt, mycket grovt och förråande underhållningsvåld. Naturligtvis finns det där våldet också i videogram. Men eftersom mängden sådan film är stor skulle det kräva oerhört mycket för att den skulle kunna kontrolleras. Även om jag tidigare har varit inne på den linjen har jag tänkt om i den frågan och kan i de styckena tills vidare stå bakom utskottsmajoritetens skrivningar. När det gäller den fjärde reservationen, och det är den enda reservation som jag har satt mitt namn under, nämligen kriminaliseringen av hets mot homosexuella vill jag säga att jag i det stycket till fullo delar vad Håkan Holmberg har sagt. För att kammaren skall vinna tid behöver jag inte upprepa de utomordentligt goda och bra framförda argument som han har givit kammaren.

Fru talman! Det kommer upp några intressanta och viktiga frågor i det betänkande som vi diskuterar i dag. En sådan är frågan om förhandsgranskning av film och video samt åldersgränserna i dessa sammanhang. Jag tycker att man måste börja med att konstatera att våldet ständigt finns nära, ofta genom medierna. Vi har fått se och uppleva en brutalisering de senaste decennierna, framför allt i medierna men också i verkligheten, på gator och torg. Jag tror att man tar på sig ett mycket stort ansvar om man vill påstå att det här inte skulle ha något som helst samband, att människor inte påverkas över huvud taget av vad de ser och upplever genom TV, video och film. Jag menar också att diskussionen kring yttrandefriheten är mycket långsökt. Man kan inte på något vis påstå att en förhandsgranskning där man är ute efter mycket extrema spekulativa våldsinslag på något sätt skulle vara ett hot mot yttrandefriheten. Med ett sådant resonemang hamnar man, precis som jag var inne på i debatten om det förra betänkandet, i den situationen att yttrandefrihet blir ett slagträ och ett argument för att acceptera mer våld, alltså ett negativt instrument i kampen om att få ett mer civiliserat och mänskligt samhälle. Det vore väldigt tragiskt, tycker jag, om vi fick en sådan utveckling att mänskliga fri och rättigheter, t.ex. yttrandefriheten, blir slagträn för mer våld och mer spekulativt underhållningsvåld i samhället. Det finns exempel i andra länder där man har gått ännu längre än vi har gjort i Sverige på den vägen, och jag tycker att det avskräcker. Jag vill gärna se frågan om en förhandsgranskning av video som en form av konsumentgaranti. Man skall inte behöva riskera att se extremt, spekulativt våld om man köper en videokassett eller om man går på biofilm. Det här tycker jag är ett ganska rimligt och grundläggande krav: Man skall inte behöva känna att man kanske måste gå ut och kräkas för att det är så grova våldsscener som det handlar om. I Sverige klipper vi ju inte, när det gäller filmer, bort ett vanligt slagsmål eller om det kommer fram litet blod, utan det är ju mycket extrema bilder som det handlar om. För min egen skull, för mina barns skull och för min omgivnings skull tycker jag att det vore en fördel om man kunde få den kunskapen om och den stämpeln på videofilmer som man köper, så att man faktiskt slipper få in våldet i sitt hem. Det gäller naturligtvis också TV, men det är många gånger ändå svårare att reglera det. Det är naturligtvis det som är baksidan av denna diskussion över huvud taget: Det är svårt att reglera, och man kan naturligtvis inte komma förbi denna diskussion på ett lätt sätt. Den andra huvudfrågan i betänkandet är den om hets mot folkgrupp. Också i den förra diskussionen var vi litet grand inne på homosexuella och diskriminering av homosexuella. I denna lagstiftningsfråga är frågan ännu mera uppenbar och tydlig. Jag vill starkt understryka det Håkan Holmberg sade tidigare: Frågan om hets mot homosexuella har en så oerhört lång historia i vårt samhälle och är så uppenbar att man inte kan komma undan den genom att säga att en sådan lagstiftning skulle innebära att man pekade ut en särskild grupp på ett olyckligt sätt. Jag tycker att den argumenteringen är så svag att det skulle tjäna debatten och det socialdemokratiska partiet om Widar Andersson nu när han kommer in i debatten gjorde åtminstone ett litet försök att hitta en mer saklig argumentation om varför vi inte skall föra in gruppen homosexuella under lagen om hets mot folkgrupp. Det finns sakliga skäl, både i dagens samhälle och historiskt, för att göra denna förändring. Det finns också, tycker jag, i Folkhälsoinstitutets rapport väldigt tydliga genomgångar av frågan som man inte kan komma förbi. Det finns en tredje fråga, som Miljöpartiet har skrivit en motion om, som kommer upp i detta betänkande, och den gäller anspelningspornografi. Där finns det en kommitté som faktiskt nu har tagit upp frågan om barnpornografi på ett bra sätt, vad vi har erfarit, och det känns väldigt positivt att det har blivit så. Därför behöver jag inte heller yrka bifall till denna motion. Däremot vill jag yrka bifall till reservation nr 3,

Fru talman! Först av allt vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de fyra reservationer som är bifogade. Fru talman och ärade ledamöter av riksdagen! Traditioner bör inte avvisas bara för att de är traditioner.

När man behandlar sådana frågor bör man gå bakåt och sätta sig in i hur fäderna och mödrarna till denna lagstiftning - till viss del fundament i vår demokrati - har tänkt och resonerat. I centrum står ett väldigt starkt skydd för yttrandeoch tryckfriheten. Att försvara yttrande och tryckfriheten och dess plats och stora utrymme i ett demokratiskt samhälle är väldigt viktigt. I tre olika reservationer vill reservanterna på olika sätt förändra förhandsgranskningen av filmer och videogram för offentlig visning. Jag kan inte finna några särskilt starka argument för ett sådant stort ingrepp som att ytterligare begränsa yttrandefriheten, dvs. ytterligare förstärka censuren genom att införa förhandsgranskning av videogram. Jag finner heller inte att tiden är mogen för att slopa vuxencensuren och på det viset öppna för den flod av våldsfilmer som många befarar, kanske med rätta, att vi då kommer att översköljas av. Som många har varit inne på har den andra frågan, den om lagstiftningen om hets mot folkgrupp, egentligen tillkommit som ett skydd mot folkmord. Det är den legala bakgrunden. Detta skydd infördes i många länder samtidigt. En väldigt stor och omfattande debatt ägde rum i Sverige om hur denna begränsning av tryck och yttrandefriheten - det är det det handlar om - skulle utformas och formuleras. Till slut stannade man för att enbart peka ut trosuppfattning och härstamning. Och så har det varit sedan 1948. Då kan man säga att bara för att det har varit så sedan 1948 finns det ingenting som säger att vi inte skulle kunna ändra det i dag, 1997. Det är ett riktigt påpekande. Det är därför som det, inom många partier och i dialog med medborgarna och de homosexuellas organisationer och över huvud taget i den fria öppna debatten i samhället, pågår ett ständigt prövande av de fundament som det demokratiska systemet vilar på. Problemet är att peka ut ytterligare folkgrupper. När jag har satt mig in i den här frågan har jag kunnat följa en debatt som blommade upp i slutet av 1960 talet, som var mycket stor på 1970-talet, som gällde kvinnor och som drevs av de mycket starka kvinnogrupper och krav på jämställdhet som då bröt fram och växte sig starka i det svenska samhället. Många förslag kom fram om att kvinnor skulle skrivas in som en särskild folkgrupp. Motiveringen var i stort sett densamma och på många sätt starkare. Håkan Holmberg och andra med honom har lyft fram Folkhälsoinstitutets rapport som till stor del handlar om våld mot homosexuella. Om våldet skulle vara ett huvudargument för att man skall föras in i hets mot folkgrupp-lagstiftningen borde kvinnor stå långt före i kön, på grund av att en kvinna om dagen statistiskt sett mister livet, i stort sett bara därför att hon är kvinna och är gift med en olämplig man. Det räcker alltså inte med det. Det finns också ett problem som vi inte kan bortse från, och det är om bara detta att man har samma sexuella läggning innebär att man utgör en folkgrupp. Nu vill jag inte ägna mig åt några juridiska eller politiska spetsfundigheter kring vad som är en folkgrupp, men alldeles lätt är det inte. Den hänvisning bakåt till nazisterna och utrotningen av judar som Håkan Holmberg gör bör kompletteras. Det var naturligtvis många homosexuella som miste livet, likt många fackföreningsledare och många kommunister. Men inte heller de nämns i hets mot folkgrupp-lagstiftningen. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Alla som lyssnar på den här debatten förstår nog att Widar Andersson inte tror på det han säger. Det är ju så uppenbart att dessa argument inte har någonting över huvud taget med den här frågan att göra. Indirekt visar han det själv, genom att han hänvisar till den debatt som fördes om att förebygga folkmord, dvs. folkmord som ett resultat av hetspropaganda mot utpekade grupper. Den hetspropaganda som ledde till folkmord handlade om judar, zigenare, homosexuella och utvecklingsstörda. Det var de kategorierna som det var fråga om. Jag kan passa på att hänvisa till författaren Peter Englund, som mycket tydligt har klargjort distinktionen mellan denna typ av hets och utrotningspolitik och andra typer av förföljelser. Om man råkade tillhöra dessa kategorier fanns det inte en chans att komma undan, därför att homosexuell eller jude är inte något man väljer att vara. I nazisternas ögon var man det för evigt och skulle bort från jordens yta. En kommunist, en arbetarledare, en liberal chefredaktör eller vem som helt kunde ju byta åsikt, kanske taktiskt, och spela med ett tag och därmed klara sig undan. De utgjorde naturligtvis inte folkgrupper i den mening som nazister och likasinnade använde begreppet. Detta vet alla som sysslar med det här. Jag är övertygad om att Widar Andersson egentligen också vet det. Jag har inte tid att i en replik gå igenom allt det här. Men kom med ett riktigt argument, Widar Andersson! Jag tycker att det är genant för kammaren att behöva uppleva att det sedan möjligen fattas beslut med en majoritet, där inte ett enda argument till förmån för majoritetens linje har kommit fram.
Herr talman! Det tillhör politikens regler att argumenten skall värderas. Men jag kan understryka för Håkan Holmberg och för alla andra att de argument som jag för fram vilar på en mycket stark grund. De vilar på behovet av ett försvar för tryck och yttrandefriheten. Det finns alltid argument för en annan uppfattning. Bakgrunden till hets mot folkgrupp-lagstiftningen, som vi är överens om, var det nazistiska folkmordet. I den svenska lagstiftningen hänvisar vi till trosuppfattning och till härstamning. Men tiden har inte stått stilla. Det är inte så, vilket Håkan Holmberg indirekt antydde i sitt inledningsanförande, att vi som försvarar tryck och yttrandefriheten skulle lida av homofobi, vara rädda för homosexuella. Det är inte alls så. Men vi säger att det finns andra vägar att gå som inte inskränker tryck och yttrandefrihetslagstiftningen. Sedan 1946 har det hänt oerhört mycket. 1987 kom t.ex. en lagstiftning som sätter fängelsestraff upp till ett år för den näringsidkare som ägnar sig åt diskriminering av någon, bl.a. mot bakgrund av hans eller hennes sexuella läggning. 1987 kom också en lag som ger en allmän åklagare rätt att öppna allmänt åtal för förolämpning. Det nämns särskilt i fall där förolämpning har sin grund i hans eller hennes homosexualitet. Den 1 juli 1994 kom ytterligare en förstärkning i brottsbalken. Det har alltså hänt oerhört mycket på det här området i syfte att värna de homosexuella.
Herr talman! Alla som läser snabbprotokollet kommer att se att när jag talade om homofobi var det i relation till vad jag föreställde mig var mer utbrett i samhället när lagen om hets mot folkgrupp kom till och att det säkerligen har minskat i dag, men att detta möjligen kan vara en förklaring till att man på den tiden inte riktigt ville erkänna för sig själv hela vidden av den hetspropaganda som hade bedrivits i så många länder och som lett till så förfärliga resultat. Det skulle inte ett ögonblick falla mig in att insinuera att Widar Andersson eller någon annan, som förmodligen kommer att rösta för majoritetslinjen, är anfäktad av sådant. Jag vet att Widar Andersson har ett mycket starkt personligt engagemang i andra frågor som hetslagstiftningen berör, t.ex. när det gäller antisemitism. Jag har fullt förtroende för Widar Andersson på den punkten. Jag beklagar att han får föra den här debatten, därför att jag förstår att han inte fullt ut tror på det som det är hans uppgift att framföra här. Får jag bara avrunda med att säga att poängen med tryckfriheten - som vi alla här försvarar - är att den syftar till att skydda de svaga i samhället mot maktens missbruk av sin ställning. Det är därför man skall ha tryckfrihet, så att man kan avslöja bl.a. makthavare, föra fram nya argument osv. Hetslagstiftningen fyller exakt samma funktion, att skydda utsatta grupper från övergrepp, som ibland t.o.m. kan legitimeras genom att mäktiga intressen i samhället finner det förenligt med sina intressen att spela på den här typen av fördomar och bidra till hets mot grupper för att vinna politiska poäng.
Herr talman! Det ligger mycket i det Håkan Holmberg säger. Men å andra sidan är det så att inskränkningar av tryck och yttrandefrihet nästan alltid görs i svaga gruppers namn. Man måste vara uppmärksam också på maktens argument för att göra dessa inskränkningar. Vad som sedan kan följa har vi sett många exempel på i historien runt om i olika länder. Jag framhärdar i den åsikt som jag här framför. Jag kan villigt erkänna att jag från början var tveksam och att jag låg mycket nära Håkan Holmberg i min inställning. Men ju mer jag har satt mig in i frågan och behovet av ett försvar för tryck och yttrandefriheten, desto mer övertygad har jag blivit, inte bara förnuftsmässigt utan också i hjärtat, om att jag här framför ett mycket viktigt försvar för ett stort utrymme för tryck och yttrandefriheten. Samtidigt väjer jag tillsammans med majoriteten inte för ett ögonblick för att på annat sätt, genom opinionsbildning vad gäller attityder och förändringar i brottsbalken, slåss mot alla former av diskriminering av alla människor grundad på vilket argument som helst.
Herr talman! Widar Andersson är pressad i frågan. Han säger att han har satt sig in ordentligt i frågan. I och med det har han kommit fram till att kvinnor utsätts för våld och att vi därför inte kan genomföra en lagstiftning om hets mot folkgrupp som utvidgas till att också gälla homosexuella. Det är ju helt olika saker, om en grupp utsätts för våld eller utsätts för hets. Det är ju hetslagstiftningen vi talar om nu. Menar Widar Andersson att kvinnor i stor utsträckning utsätts för hets på ett sådant sätt att man skulle kunna tänka sig att utvidga lagen i nästa skede till att också inkludera kvinnor? Jag tror inte att det kan uppfattas som seriöst att föra debatten på det sättet. Det är litet synd att Widar Andersson när han blir pressad häver upp den här formen av yttrande och tryckfrihetsaspekter, som att det är den stora kampen för tryckfrihet som gör att vi inte kan skydda homosexuella från de här sakerna, som i själva verket har pågått i hundratals år. Det är inte bra att tryckfriheten används på ett sådant sätt, därför att det skadar hela fri och rättighetsperspektivet och debatten i övrigt, som är väldigt viktig.
Herr talman! Vad som trots allt måste sägas så att det kommer med i protokollet från den här debatten är att homosexuella människor, som alla andra, är skyddade mot våld och hets i svensk lag.

Det finns alltså ett starkt skydd. Det kan förmodligen förbättras, våra attityder till varandra kan förbättras och lagstiftningen kan förmodligen förbättras. Men det jag säger är att det inte är alldeles säkert att den bästa vägen är att utvidga tryck och yttrandefrihetsbegränsningarna i lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Det är inte alldeles säkert att det är den bästa vägen - det måste problematiseras. Detta måste sägas emot; det tycker jag är viktigt. Skall vi bara mäta diskriminering och våld är det klart att kvinnor utsätts för en väldig massa diskriminering och våld. Utvecklingsstörda utsätts fortfarande för diskriminering och våld. Invandrare, avvikare av olika slag utsätts för diskriminering och våld i det svenska samhället, och det måste vi alla stå upp emot. Men det är inte alldeles säkert att den bästa lösningen alltid är att inskränka tryck och yttrandefrihetslagstiftningen.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det inte alltid är rätt att inskränka tryck och yttrandefriheten; det tror jag att vi alla här kan hålla med om. Vad Widar Andersson sade nu var att det finns ett skydd mot hets mot homosexuella. Men det är ju det det inte gör! Widar Andersson påstår att homosexuella som grupp har skydd i den här frågan, men det är inte så. Det är därför det skrivs motioner, det är därför vi har den här debatten, det är därför de homosexuellas organisationer driver frågan att de skall inkluderas i detta skydd. Annars behövdes den här diskussionen över huvud taget inte! Men Widar Anderssons påstående att de homosexuella som grupp redan är skyddade är falskt. Det argumentet håller inte - det skyddet existerar inte i verkligheten.
Herr talman! Peter Eriksson har rätt i att det i lagstiftningen om hets mot folkgrupp är enbart trosuppfattning och härstamning som formar grupper; homosexuella formar inte en grupp enligt denna lagstiftning. Men om någon enskild människa utsätts för ett brott, t.ex. blir förolämpad eller utsatt för våld, är det enligt flera ställen i brottsbalken och t.o.m. i grundskriften till tryckfrihetsförordningen en försvårande omständighet om detta sker bara därför att han eller hon är homosexuell. Sedan vill jag, herr talman, också säga att frågan är i process framåt. Jag har beskrivit de två lagändringar som skedde 1987 och även den som gjordes 1994. Regeringen utreder nu om det behövs en särskild myndighet mot diskrimineringen av homosexuella i arbetslivet och i samhällslivet i stort. Det förekommer också diskussioner inom Europeiska unionen, där en del länder för fram behovet av en samordning eller kanske rent av en harmonisering på det här området. Var vi hamnar där om några år vill inte jag uttala mig om. Avslutningsvis, herr talman: Försvaret av en tryckoch yttrandefrihet som är så obegränsad som möjligt är väldigt viktigt, och skyddet för diskriminerade och utsatta människor i det svenska samhället går i stort sett alltid andra vägar enligt den bedömning som jag gör av det svenska samhället. Det handlar om attitydförändringar, lagstiftningsförändringar, ett envetet opinionsarbete, kamp för och tro på alla människors lika värde.

Herr talman! Jag skall ta upp två av alla de viktiga frågor som behandlas i KU15, och den första gäller våldsvideon. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3, som stöder Miljöpartiets motion. Detta är en stor fråga, och den är så viktig att den måste få ta tid och utrymme i den politiska debatten. Våren 1996 presenterades den första stora vetenskapliga undersökningen av våldet i svensk TV.

Undersökningen konstaterade också att det under en vecka sänds 1 924 våldsinslag. 65 % av våldsscenerna förekommer i fiction-program. Totalt under en vecka sändes 456 sekvenser med dödande. Dessa siffror vill jag ta med för att riktigt få oss att förstå att våldet är någonting som förekommer dagligen och som påverkar. Det påverkar oss, men det påverkar framför allt barnen. Kunskaperna om effekterna av bildvåldet har ökat på senare tid. Man har kunnat konstatera att våldsinslagen i medierna kan leda till aggressioner på kort sikt. På lång sikt är det däremot svårare att dra slutsatser om orsakssambanden. Om vi inte ser upp med detta våld kommer vi, tror jag, att kunna se ett tilltagande brutalt våld. Det hoppas jag att ingen av oss vill. Därför har jag velat tala om denna motion. Jag vill yrka bifall till motionen Ju506. Eftersom vi kristdemokrater inte är med i utskottet har vi detta sätt att göra det på. Det handlar om sexuella övergrepp på barn. Dokumenterade sexuella övergrepp på barn innebär ju, utöver själva kränkningen vid övergreppet, en fortgående kränkning av barnet varje gång filmer eller bilder visas. Användning av barnpornografi är en stöld av barnets mänskliga värdighet. Innehav av barnpornografi saknar både tryckfrihets och yttrandefrihetsvärde och skall därför kriminaliseras enligt vår åsikt. Vi kristdemokrater har både i riksdag och regering med kraft drivit på en kriminalisering av innehav av barnpornografi. Åtskilliga motioner har skrivits. Interpellationer och frågor har lämnats in. I en motion från den 18 december 1992 säger vi att innehav av barnpornografi måste kriminaliseras. Jag är väl medveten om att det pågår arbete och att utredningen snart är klar, men jag tycker att vi i parlamentet på ett påtagligt sätt borde lyfta fram frågan i dag. Sedan 1992 har det fötts barn som har utsatts för våld. Jag skäms som parlamentariker i Sveriges riksdag över att vi inte har klarat att åtgärda problemen. Man kan ha hur många argument som helst om vår tryckfrihet och dyrka den som något slags helig ko, men vi måste ju se vilka konsekvenser den får. Det är vårt absoluta uppdrag som parlamentariker att försöka lösa problemen. Om det inte begicks övergrepp mot barn hade vi inte behövt diskutera frågan, men eftersom vi ser att övergreppen ökar och att barnpornografi innebär förnedring, måste vi göra allvar av saken. Därför, herr talman, har jag velat yrka bifall till

Herr talman! Som ledamot av Barnpornografiutredningen vill jag säga att vårt uppdrag är att ta fram ett förslag till hur man skall kunna kriminalisera innehav av barnpornografi. På måndag kommer utredningens betänkande att presenteras. Där finns det ett förslag om detta. Att yrka bifall till motionen, där det just hävdas att man bör söka kriminalisera innehav av barnpornografi, är att slå in öppna dörrar. Jag vill säga det som information till riksdagen. Det är anledningen till att utskottet har tagit ställning på det sätt som det har gjort.
Herr talman! Jag får kanske passa på att fråga Birgit Friggebo om det förslag som kommer från majoriteten på måndag innebär att man går hela vägen för att råda bot på dessa problem.
Herr talman! Man går hela vägen. Det kommer lagförslag som innebär att all befattning med barnpornografi, inklusive innehav, kommer att vara förbjuden.

Herr talman! Bara döda ting är helt lika. Varje olikhet är ett stycke liv, och att vara levande är att vara olik. Ändå har vi ofta så svårt att acceptera olikheter. Olikheter blir så ofta föremål för fördomar. Intolerans mot olikheter bland enskilda människor och grupper av människor riskerar till sist att bli en intolerans som kan vändas mot vem som helst. Till sist har vem som helst en olikhet som kan bli föremål för fördomar eller aggressivitet. Det undergräver demokratins jordmån och förråar hela samhällsklimatet. Därför är tolerans ett livsavgörande värde för alla människor i samhället och ett gemensamt värde att försvara. Angrepp mot gruppen homosexuella - hets mot folkgrupp - pågår i vårt land. Det är inte grå teori vi talar om, utan en mycket obehaglig eller farlig verklighet. Vi vet att människor dödas i vårt land. Vi vet att människor utsätts för våld. Vi vet att människor utsätts för hot på grund av homosexualitet eller förmodad homosexualitet. Den undersökning Folkhälsoinstitutet har gjort som har nämnts här i debatten är ett av de starka exemplen på det. Vi vet att det finns de som systematiskt uppmanar till våld mot gruppen. Bland nazistiska grupper förekommer organiserad och genomgående hets mot olika samhällsgrupper. Måltavlorna är de klassiska: judar, invandrare, svarta och homosexuella. Uttalanden eller skrifter som hetsar mot en grupp beroende på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse är straffbara. Motsvarande hets mot homosexuella som grupp är inte straffbar. Alltså är det fullt möjligt för nazister att sprida tidningar som "Siege - för ökat våld mot homosexuella" eller artiklar om att homosexuella inte har rätt att leva. Jag skulle vilja säga att det har pågått en förvirrad debatt om våld och diskriminering i allmänhet. Poängen är att detta trots allt är möjligt med den lagstiftning som finns. Det sätter den inte stopp för. När nazister hetsar mot judar eller svarta som grupp skall det självfallet vara straffbart. Varför inte ge samma skydd när samma nazister hetsar mot homosexuella som grupp? Det måste vara den riktiga frågan. Dels leder det till att det blir svårare för polisen att systematiskt och effektivt motarbeta nazisters förföljelser av olika grupper i samhället över huvud taget, dels blir det en signal till nazistiska grupper om vart man bör rikta sina aggressioner för att undgå straffpåföljd. Utskottet citerar sig självt i sina motiv från ett tidigare betänkande och säger att skilda gruppers behov av skydd mot nedsättande omdömen eller kritik alltid är en svår avvägning. Om det bara gällde nedsättande omdömen eller kritik vore det kanske i och för sig allvarligt, men det värsta är att det inte alls bara handlar om det. Det är en direkt aningslös och omedveten formulering som man dessutom väljer att upprepa när man citerar sig själv. Vi vet att det behövs ett starkare skydd. Det tyckte redan utredningen om homosexuellas situation i samhället i början av 80-talet. Vi talar om ett skydd som redan finns på flera håll i Europa. Det finns i Spanien, Tyskland, Irland, Danmark, Nederländerna och Norge. Det framgick av en kartläggning av KU förra året. Det är i stort sett genomgående länder som har egna erfarenheter av nazism och fascism. Där vet man av egen mycket dyrköpt, och den gången mycket farlig, erfarenhet hur viktigt det är att skydda minoriteter. Här är Sverige kanske drabbat av aningslöshet. Vi råkade inte lika illa ut. Men varför skall vi, som annars är ett föregångsland när det gäller tolerans, ligga så klart efter? Utskottet talar om svåröverblickbara konsekvenser för tryckfriheten och yttrandefriheten. Men var konkreta! Svåröverblickbara säger man väl om sådant som är svårt att ta reda på. Detta är ju inte svårt att ta reda på. Det är ju tillämpat i ett antal europeiska länder. Titta t.ex. på Danmark och Norge! Vad finns det för påtagliga problem för tryck och yttrandefriheten där till följd av en sådan här lagstiftning? Man säger att en lagändring kan leda till att de homosexuella pekas ut som en speciell grupp i samhället på ett sätt som många av dem inte önskar. Det låter som ett förförande tolerant argument, men man blandar bort korten. De homosexuella pekas ju redan ut, men av angriparna, av dem som hetsar, av t.ex. de nazistiska grupperna. Det är de som buntar ihop och behandlar de homosexuella som grupp. Skall inte riksdagen då, som den lagstiftande församlingen, säga: Vi skyddar den grupp som är utsatt just som grupp. I stället slinker man bakom det till synes liberala argumentet att man bara skyddar individer. Men det är ju inte sant när man på det sättet urholkar ett skydd för några som faktiskt angrips som grupp. Jag ser trots allt fram emot den dag jag får vara med och fatta ett beslut här i riksdagen som innebär ett förstärkt skydd. Jag är övertygad om att Sverige i dag är så starkt tolerant och så starkt inriktat på att skydda minoriteter också när de angrips som grupp att vi här i kammaren mycket snart kommer att fatta ett annat beslut än det vi förmodligen kommer att fatta i dag. Även om det finns mycket att invända mot det Widar Andersson säger, vill jag ta fasta på att han säger att det finns en process som går framåt och att det pågår en ständig prövning i olika partier. Jag tycker att vi skall ta fasta på de orden och hoppas att det också leder till att vi mycket snart kan fatta andra beslut här i riksdagen. Jag vill säga att det finns en typ av tolerans som är så utslätad och självklar att den till sist känns som en litet fadd smak i munnen. Det är sådant vi ofta ägnar oss åt i högtidstal. Det utmanar inte någon, och därför vidgar det inte heller några gränser. Trots att Sverige är ett föregångsland på många sätt när det gäller homosexuella är det fortfarande litet kontroversiellt. Just därför är detta så viktigt. Det är ett av de områden där vi faktiskt kan vidga gränserna, och det kommer att beröra oss alla. Då ökar friheten för alla i samhället oavsett om man är svart eller vit, jude eller muslim, kristen eller muslim, eller vad som helst. Då ökar friheten för alla. Till sist vill jag läsa upp det Martin Niemöller sade. Han var antinazistisk präst i Tyskland och upplevde detta nära inpå sig. Han sade: I Tyskland kom nazisterna för att hämta kommunisterna, och jag sade ingenting eftersom jag inte var kommunist. Sedan kom de och hämtade judarna, och jag sade ingenting eftersom jag inte var jude. Sedan kom de och hämtade fackföreningsmedlemmarna, och jag sade ingenting eftersom jag inte var fackföreningsmedlem. Sedan kom de och hämtade katolikerna, och jag var protestant, så jag sade inget. Sedan kom de och hämtade mig, och vid det laget var det ingen kvar som sade någonting. Riksdagen har till uppgift att skydda minoriteter som grupp och som individer just därför att det betyder så mycket för allas vår frihet. Därför yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! I det betänkande vi skall behandla i kväll, justitieutskottets betänkande nr 7 om straffrättsliga frågor, behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Moderaterna i utskottet har reserverat sig på fyra punkter och avgivit ett särskilt yttrande. För att bekämpa brottsligheten krävs att rättsväsendet har tillräckliga resurser. Den nuvarande regeringens nedskärningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet har redan blivit märkbar för medborgarna. Vi moderater har vid upprepade tillfällen begärt att regeringen skall ompröva sina besparingar på rättsväsendet. Att skydda sina medborgare från våld och brott borde vara en huvuduppgift för varje samhälle. För oss moderater är rättstryggheten ett prioriterat område. Vi moderater kommer att fortsätta kampen mot brott och kampen mot narkotika. Särskilt viktig är kampen mot ungdomsbrottsligheten. Inget land har råd att förlora unga människor till kriminalitet, drogmissbruk och åtföljande misär. Det kostar alldeles för mycket i mänskligt lidande för såväl brottsoffren som för den unge brottslingen och för brottslingens familj. Den grova brottsligheten kräver stora resurser. Det är nödvändigt att polisen har möjlighet att avsätta tillräckligt med resurser för denna brottslighet. I ett särskilt yttrande, i anslutning till en motion om mcrelaterad brottslighet, utvecklar vi våra synpunkter. Vi anser att det är nödvändigt att polisen i sin brottsutredande verksamhet snarast får möjlighet att med dold mikrofon genomföra avlyssning vid misstankar om grov brottslighet - t.ex. vid grova narkotikabrott eller vid misstanke om allvarlig brottslighet inom mc-gäng. Den nationella beredskapsstyrkan - förmodligen landets mest vältränade polisstyrka - borde kunna användas vid allvarlig brottslighet eller i situationer som kräver särskilda polisiära insatser. Exempel på användning är vid motsättningar mellan mc-gäng. Fru talman! Vi anser att det finns ett stort behov av nya, alternativa påföljder - inte minst då det gäller att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten. Samhällstjänst infördes på försök 1990, främst som alternativ för unga lagöverträdare. År 1993, under den borgerliga regeringsperioden, utvidgades försöksverksamheten till att omfatta hela landet. Utvärderingen har visat att försöken med samhällstjänsten praktiskt har fungerat bra. Enligt vår uppfattning är det nu angeläget att samhällstjänsten infogas som ett permanent inslag i påföljdssystemet. Möjligheten att döma unga till villkorligt fängelse bör prövas. Detta kan innebära att när den unge begått ett brott dömer domstolen till t.ex. skyddstillsyn med tillägg av ett villkorligt frihetsstraff, vars längd anpassas efter den brottslighet den unge gjort sig skyldig till. Döms den unge för nya brott under löptiden, bär han med sig det gamla villkorliga straffet som en "ryggsäck". Då han har samlat på sig en "tillräcklig ryggsäck" faller frihetsstraffet ut. Detta kommer då att vara tillräckligt långt för att kunna utnyttjas meningsfullt vad gäller den unges rehabilitering. Den borgerliga regeringen inledde försök med elektronisk övervakning som ett alternativ till upp till två månader långa fängelsestraff. En majoritet i denna kammare har tidigare beslutat om att försöken med elektronisk övervakning dels skall utvidgas till att gälla hela landet, dels gälla dem som döms till tre månaders fängelse. Vi moderater motsatte oss denna förändring. Men det gällde inte utvidgningen till hela landet, utan utvidgningen till tre månader. Utvidgningen till tre månader gör att helt nya grupper kommer att omfattas av elektronisk övervakning. Den nya gruppen består av betydligt tyngre klientel. Vi tycker att både med hänsyn till brottsoffrens situation och allmänhetens berättigade krav på trygghet, är beslutet om utökning till tre månader förhastat och felaktigt. Vi befarar att detta beslut t.o.m. kan leda till att försöket med elektronisk övervakning kan komma att misslyckas. Vidare är vi av uppfattningen att elektronisk övervakning skall användas som ersättning för fängelsestraff. Vi motsätter oss därför de planer som finns att även använda elektronisk övervakning under sista delen av fängelsestraffet, dvs. den period som närmast föregår en villkorlig frigivning. Fru talman! Det nuvarande förbudet att döma psykiskt störda brottslingar till fängelse bör avskaffas. Undantag bör endast göras om gärningsmannen är så allvarligt störd att han över huvud taget inte är medveten om vad han har gjort. Men i sådana fall måste alltid vården ges under sådana former att allmänhetens skyddsintresse tillgodoses. Övriga psykiskt störda brottslingar bör dömas till straff. I denna grupp finns många av de allra farligaste brottslingarna. Om de som döms är i behov av psykiatrisk vård, skall de kunna avtjäna en del eller hela straffet på psykiatrisk vårdinrättning under kriminalvårdens ansvar. När det inte föreligger ytterligare vårdbehov skall den dömde avtjäna eventuell resterande del av straffet i vanligt fängelse. Fru talman! Kampen mot narkotikan är viktig, och vi moderater har alltid förespråkat en restriktiv narkotikapolitik. De viktigaste insatserna för att förhindra att unga människor hamnar i drogberoende måste komma från familjen. Detta vill jag till att börja med slå fast. Jag vill också slå fast att skolan bör ta ett större ansvar. Men trots goda insatser både i familjen och i skolan kommer ett antal unga människor att fastna i drogberoende. Detta kräver att samhället både har resurser och har ambitionen att förhindra denna utveckling. Narkotikan är och förblir ett dödande gift. Det finns egentligen inga skäl att kompromissa med dem som vill sprida giftet vidare i vårt samhälle. Efter många års motstånd från bl.a. Socialdemokraterna, är nu även eget bruk av narkotika förbjudet. Sedan man under den borgerliga regeringen införde fängelse i straffskalan är det dessutom möjligt att ta blod och urinprov för att konstatera om en misstänkt har intagit narkotika. Detta innebär att polisen på ett tidigt stadium faktiskt kan identifiera nyrekryterade missbrukare. För några veckor sedan gjorde jag ett studiebesök hos polisen i Karlskrona. Här har man goda erfarenheter av möjligheten att ta prov inte minst på unga människor. Man har avslöjat några ungdomar som man inte trodde sysslade med narkotika. Men när misstanken fanns och testet gjordes, blev misstanken bekräftad. Genom att inleda utredningar kring nyrekryterade narkotikamissbrukare har faktiskt några stora härvor i Blekinge nystats upp och avslöjats. I går var justitieutskottet på studiebesök hos kriminalpolisen i Stockholm. Även här bekräftar narkotikapolisen nyttan av att med hjälp av blod eller urinprov kunna avslöja narkotikapåverkade. Fru talman! När det gäller narkotika måste man slå till över hela linjen. I fråga om de riktigt grova narkotikabrotten finns det enorma vinster att göra för dem som är hänsynslösa och samvetslösa. De grova narkotikabrottslingarna gör enorma vinster på andra människors olycka. Vi moderater anser att de nuvarande straffsatserna inte är tillräckliga för grovt narkotikabrott. Vi kräver att lagens strängaste straff, livstids fängelse, skall kunna utdömas vid grovt narkotikabrott. I Sverige är det olagligt att knarka. Därför är det mycket märkligt att det faktiskt går att sälja haschtillbehör helt öppet i butik i Sverige. Här bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att förverka allt slags hasch och narkotikatillbehör. Vi uttrycker denna vår mening i reservation 12, som vi har tillsammans med Fru talman! Vi moderater står givetvis bakom samtliga våra reservationer nr 6, 9, 11 och 12. Men för att spara tid i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation nr 6.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner från allmänna motionstiden, och i reservation 2 återfinns ett krav från en partimotion i höstas. Vi anser där att man skall upphöra att använda begreppet snatteri. Att snatta är att stjäla, och då bör man kalla handlandet för vad det är. Det är viktigt att vara tydlig på denna punkt, och det gäller särskilt unga lagöverträdare. Även Straffsystemkommittén kom fram till samma ställningstagande. Brottstypen stöld är som vi vet indelad i tre svårighetsgrader. För den lindrigare graden snatteri föreskrivs böter eller fängelse i högst tre månader. I praxis behandlas dock snatteri som ett rent bötesbrott. stöld av den lägre graden, och snatteri förskjuts så att en större andel hänförs till den lägre graden kommer bötesstraffets tillämpningsområde att utvidgas i motsvarande grad. Centerpartiet anser i likhet med Straffsystemkommittén att så skall ske och att rubriceringen snatteribrott ändras till ringa stöld. Vi anser att bötesstraffet har vissa fördelar i förhållande till andra straffrättsliga sanktioner. Bötesstraffet kan bl.a. anpassas efter brottets svårighetsgrad. Vi vet också att ett högt bötesstraff många gånger uppfattas som ett kännbart straff. Vad gäller straffsystemets utformning anser vi i Centern att detta behöver reformeras. När brottsbalken trädde i kraft år 1965 innehöll den ett påföljdssystem som till stora delar byggde på att påföljdsbestämningen skulle tillgodose den tilltalades behov av vård och behandling i det enskilda fallet. Valet av påföljd skulle grundas på en prognos av vårdbehov. Den brottsliga gärningen och dess straffvärde tillmättes mindre betydelse när det gällde det straffrättsliga ingripandet. Detta tänkande har sedan delvis reformerats, bl.a. i och med de förändringar som gjordes i brottsbalken år 1989. Ändringarna har inte varit heltäckande, och påföljdssystemet präglas fortfarande av behandlingstanken. År 1992 tillsattes den s.k. Straffsystemkommittén som i oktober 1995 presenterade sitt slutbetänkande, Ett reformerat straffsystem. Kommittén har presenterat en övergripande översyn av brottsbalkens påföljdssystem. I detta arbete har man tagit avstånd från behandlingstanken och prognostänkandet som tidigare präglade systemet. Kommittén har fortsatt på den väg som utstakades genom 1989 års påföljdsreform. Ett viktigt mål för en reform av straffsystemet måste enligt Centerpartiets uppfattning vara att skapa ett sammanhållet system av olika straff vilkas användning i enskilda fall styrs av samma typ av kriterier. Det övergripande målet måste vara ett påföljdssystem som tillgodoser de krav på proportionalitet, rättvisa, klarhet, förutsebarhet och konsekvens som måste ställas och att systemet präglas av humanitet. Reservation 7 får ses som ett stöd för Straffsystemkommitténs synpunkter på detta område. I reservation 5 krävs att brottsbalkens bestämmelse om olovlig kårverksamhet ses över att utvidga dess tillämpningsområde till att avse även kriminella mcgäng. Denna bestämmelse tar i dag sikte på sammanslutningar som militär trupp eller polisstyrka. Men eftersom de kriminella mc-gängen är uppbyggda efter militärt mönster, eftersom de har uttalat att de ställer sig utanför lagen, eftersom de har uttalat att deras gemensamma fiende är staten och eftersom deras handlande ofta utgör ett allvarligt hot mot staten anser jag i likhet med de andra reservanterna att denna brottsbalksbestämmelse även skall kunna täcka in de kriminella mc-gängen. Fru talman! Slutligen krävs i reservation 12 att regeringen snarast kommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att förverka alla slags haschtillbehör. Vi vet att möjligheterna att kunna ta i beslag och förverka tillbehör som behövs för att bruka narkotika är av stor betydelse i kampen mot narkotika. Därav kravet på skyndsamhet från oss reservanter. Jag står bakom samtliga motioner och reservationer där Centerpartiet finns med, men väljer att yrka bifall bara till reservation nr 2.

Fru talman! När vi nu behandlar en mängd olika motioner från allmänna motionstiden blir svaret på många av dessa att en utredning pågår. Det finns i det aktuella betänkandet en hel del som jag tycker är värt att notera och som jag kan ställa mig bakom. Det handlar bl.a. om Centerpartiets Ingbritt Irhammars reservation om påföljdssystemet och den inriktning man där skissar. Det pågår en utredning om detta, och förslag kommer där man kan ta ställning till detta i dess helhet. Fru talman! Jag kommer här att hålla mig till de två viktigaste reservationerna som Vänsterpartiet står bakom. Den ena är reservation nr 3, om hets mot folkgrupp. Att förneka den nazistiska förintelsen under andra världskriget innebär hets mot folkgrupp. Det är precis vad de nynazistiska grupperna gjorde i sin propaganda mot det judiska folket. Det här kan man möta på många håll i samhället, och det är ett led i att förfölja och hetsa mot en folkgrupp. Därför är det oerhört viktigt att det i Sverige, som i en del andra EU-länder, skall utgöra ett brott att förneka förintelsen. Enligt vår mening bör en sådan kriminalisering även införas i Sverige. Det är viktigt att regeringen snarast lägger fram ett förslag till lagstiftning med inriktning mot vad som här kommit till uttryck. Men jag vill också påtala att det inom Vänsterpartiet pågår en viktig diskussion om hur man skall bemöta den här typen av problem. I dag kan vi som parti inte enkelt säga att den ena eller andra vägen är riktig. Personligen står jag bakom den här reservationen om hets mot folkgrupp. Det är viktigt att debatten går vidare. Fru talman! Jag skall nu övergå till att tala om reservation nr 10, som handlar om livstidsstraffet. Vänsterpartiet väckte under allmänna motionstiden en motion om att livstidsstraffet inte bör fungera som det gör nu. Nu finns en benådningspraxis, och det är en regering, en politisk makt som egentligen avgör livstidsstraffets längd. Vi har i alla andra sammanhang pekat på vikten av att ha ett påföljdssystem som är förutsägbart och rättvist. Systemet att det vid livstidsstraff är regeringen som genom Nådeinstitutet beviljar nåd och fastställer straffets tid, är en främmande fågel i den svenska lagstiftningen. Det är viktigt att betona att jag med den här frågan inte vill väcka debatten om straffens längd utan den principiella frågan om det är den politiska makten som skall avgöra längden på det hårdaste straffet vi har i svensk strafflagstiftning. Det förs ständigt en debatt om hur strafftiderna för livstidsdömda har förlängts i Sverige. Om man gör en sammanfattning kan man se att mellan 1971 och 1988 7-8 år. I vissa extrema fall utsträcktes anstaltsvistelsen till 10-11 år. I dag är straffen påtagligt längre. Dessutom har vi i dag 67 livstidsdömda interner placerade på anstalt. I mitten av 1980-talet var antalet 20. Det är ett straff som i takt med att brotten blivit grövre i Sverige används i en mycket större utsträckning än tidigare. Då är det ännu viktigare att det inte är politiker som avgör strafftidens längd. Dessutom debatteras detta straff i medierna och används som ett politiskt argument. Jag har en artikel som publicerades den 12 februari 1994 i Expressen. Mjukare tag mot mördare. Nu är det slut med de hårda tagen mot livstidsdömda mördare. På två veckor har den socialdemokratiska regeringen benådat två livstidsfångar och tidsbestämt deras straff. Det är lika många som den borgerliga regeringen tidsbestämde under hela sin treåriga mandatperiod. Jag kan plocka fram en mängd artiklar och intervjuer där politiska och ideologiska ställningstaganden används i debatten om livstidsstraffens längd. Det är inget rättvist system. Det är ingen förutsägbar påföljd, utan det är också ett politiskt instrument. Det är oerhört viktigt att man i en rättsstat som Sverige skiljer saker åt - politiker har inte den dömande makten. Vi bör i dag börja debattera om vi verkligen skall ha ett livstidsstraff där ett Nådeinstitut av tradition används för att tidsbestämma straffen. Jag anser att den uppgiften måste överföras till domstolarna och att Nådeinstitutets nuvarande roll vid livstidsstraffen måste avskaffas. Det bygger egentligen på den äldsta svenska rätten. Då tillerkändes konungen en viss benådningsrätt, och den har följt med av tradition. Den härskande klassen och den högsta i samhället skulle ha rätt att ge nåd. Detta är något främmande för ett modernt rättsväsende. Fru talman! Jag skall dessutom kommentera en del av de övriga reservationer som varit uppe till debatt här. Det är oerhört viktigt att man tar krafttag mot mcbrottsligheten, precis som Siw Persson sade, och att alla nu samarbetar för att komma åt den växande mcbrottsligheten. Men det finns i dag en mängd utredningar och en mängd åtgärder som övervägs. Det finns ett enormt samarbete inom polisen, med handlingsplaner och annat. T.ex. ser man över tillåtandet av buggning, man överväger datoriserade spaningsregister, man överväger frågan om bättre skydd för vittnen och bättre skydd för allmänheten i tättbebyggda områden och man ser över förutsättningarna för förverkande av vinning vid organiserad brottslighet. Det här arbetet pågår kraftfullt på en mängd olika områden i samhället. Jag tycker att det är viktigt att vi också ser och lyfter fram de åtgärder som i dag verkar och är på gång. Fru talman! Till slut skall jag ta upp en liten sak som gäller förverkande av haschtillbehör. Jag är helt överens med de tidigare talarna om vikten av att komma åt det ökade narkotikamissbruket, men jag tror att det är en omöjlighet att i lagstiftningen ha ett förverkande av alla haschtillbehör. De flesta haschtillbehör är ju av typen pipor, och det är en omöjlighet att ha en generell lag som säger att innehav av pipor är kriminellt. Syftet med reservationen är gott, och jag delar inställningen till narkotikamissbruket, men jag tror inte att det är en möjlig väg att ha en lagstiftning där alla haschtillbehör skall kunna förverkas.